Herr talman! I proposition 174 kan man spåra positiva tendenser från regeringens sida när det gäller att förändra den psykiatriska vården. Det verkar som om regeringen nu är beredd att medverka till att förändra boende och levnadsvillkor för de människor som vistas inom den psykiatriska vården. Övergången till öppnare vårdformer inom psykiatrin har gått mycket långsamt, trots att det redan för 15 år sedan talades om vikten av en decentralisering, en förändring. En av orsakerna till svårigheterna att förändra psykiatrin har varit statsbidragsreglerna. Nu föreslås i den aktuella propositionen vissa förändringar av statsbidragen i rätt riktning. Man kan dock ifrågasätta om inte det S-procentiga tak som sätts för mentalvårdsbidragets utveckling kommer att hämma de förbättringar som så väl behövs inom psykiatrin. Framför allt kan man förvänta att utbyggnaden av den sektoriserade psykiatrin kommer att möta svårigheter genom detta. De 24 kr. som föreslås skall utgå för varje person i ett landsting utgör en principiellt viktig form för att stimulera till öppnare vårdformer. Men detta bidrag borde inte bara utgå under 1984 utan permanentas som statsbidragsform för en lång tid framåt. När jag läste proposition 174 var jag osäker på om dessa 24 kr. verkligen skulle betyda något reellt och storleksmässigt. De människor som jag talade med för att få reda på om bidraget räckte — det var förstås sådana som var verksamma inom vården — talade om för mig att det blir ett bra tillskott. Men de sade också att det var mycket dåligt att bidraget skall utgå bara för 1984. Det försvårar nämligen planeringen och gör det hela ryckigt och osäkert. Det riktiga vore, menade man, att för en tid framåt permanenta detta bidrag, så att kommunerna och landstingen hann komma någon vart i decentraliseringen eller i förändringen av den psykiatriska vården. Lars-Åke Larsson sade — visserligen i en replik till Margé Ingvardsson — att vi behöver veta mer om förändringen av den psykiatriska vården för att kunna göra en sådan permanentning. Men jag skulle vilja påstå att vi inte behöver veta mer om den psykiatriska vården för att våga fatta ett sådant beslut. Vi har talat om detta i 15 år och vet att det är bl.a. sådana här riktade bidrag som behövs. Psykiatrin måste samarbeta med både socialtjänst, primärvård och sjukhus för att möjliggöra en utslussning av människor från de stora mentalsjukhusen till ett boende på andra villkor och i andra former. Med den nya socialtjänstlagen har kommunerna det yttersta ansvaret för människors välbefinnande. Det ligger med andra ord ett stort ansvar på kommunerna att förverkliga den förhoppning som nu ställs på en förbättrad och annorlunda psykiatri. Kommunerna bör därför tillförsäkras ekonomiska resurser för att förverkliga detta reformarbete, som i hög grad blir beroende av hur bl.a. hemtjänsten är utbyggd och organiserad ute i kommunerna. Utskottet säger beträffande vpk-kraven att man håller med om att det kommer att ställas stora krav på kommunerna vid omvandlingen av psykiatrin. Men man drar inga slutsatser av detta konstaterande, som görs på s. 8, utan man nöjer sig med att luta sig på socialberedningen, som socialutskottet så ofta gör. Jag menar att det finns all anledning att bifalla vpk-kravet att tillförsäkra kommunerna ekonomiska resurser för att de skall få en chans att förverkliga omvandlingen av psykiatrin. Vi menar också i vpk att kommunerna via Kommunförbundet måste beredas möjlighet att arbeta i den nya hälsooch sjukvårdsberedningen. Likaså borde RSMH beredas möjlighet att delta i denna delegations arbete när psykiatrifrågorna står på dagordningen. Till detta säger utskottet att man tycker det är självklart att beredningen i förekommande fall inhämtar synpunkter på organisationerna, eftersom dessa organisationer har en specialkunskap i dessa frågor. Jag har låtit mig nöja med den skrivningen när det gäller representation för Kommunförbundet och RSMH i den nya hälsooch sjukvårdsberedningens arbete. Men jag har reserverat mig när det gäller värdebeständigheten för det särskilda bidraget, och när det gäller kommunernas behov av att få ekonomiska garantier för att förändra psykiatrin. Herr talman! Jag yrkar bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Reservationerna i socialutskottets betänkande nr 40 är varandras motpoler. I moderaternas reservationer vill man minska det statliga ekonomiska stödet till vården av psykiskt sjuka, och i vpk:s reservationer syftar man till att öka den statliga bidragsgivningen. Till grund för förslagen som rör den psykiatriska vården ligger, vilket har påpekats här, en överenskommelse om bidrag till denna vård för år 1982-1984, som statens förhandlingsnämnd har ingått med företrädare för Landstingsförbundet i mars i år. Redan dagen efter det att överenskommelsen träffades rekommenderade Landstingsförbundet sjukvårdshuvudmännen att godkänna överenskommelsen. Vad som återstår är alltså ett godkännande från riksdagens sida. Bidragsbeloppen i överenskommelsen för åren 1982-1984 måste anses skäliga, och riksdagen bör därför godkänna överenskommelsen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Mot detta vänder sig både m och vpk. Moderaterna vill skära bort, inte någon liten marginell del, utan två tredjedelar av hela anslaget. Att ha den åsikten bör naturligtvis innebära att man yrkar på nya förhandlingar med Landstingsförbundet, och det gör också moderaterna i den första reservationen. Att ta det andra steget, nämligen att föreslå att riksdagen omedelbart skall ta bort två tredjedelar av anslaget är däremot helt orimligt, även om man tycker att överenskommelsen är för frikostig. Samspelet mellan staten och landstingen som sjukvårdshuvudmän kan naturligtvis inte gå till på det viset. Det bör anmärkas att riksdagen redan har fattat beslut om att anslå ett belopp som med nära nog samma summa, 2,5 miljarder, överskrider det moderaterna vill anslå. Men det beslutet vill man alltså nu riva upp. Viktigare än den invändningen är naturligtvis de effekter som ett sådant förfarande skulle få på vården. Även om det är ett anslag som går in i landstingens allmänna ekonomi är det naturligtvis orealistiskt att tro att inte ett bortfall med två tredjedelar skulle få effekter på deras möjligheter att bedriva vården i den omfattning som man nu gör. Om man vill ta bort anslaget, borde man förhandla fram en ny överenskommelse, där man tar hänsyn till denna vårdform i skatteutjämningsbidraget. Det är ingen orimlig ståndpunkt, men enligt min mening är det orimligt att yrka på att riksdagen skall ta bort, som sagts, större delen av anslaget utan en sådan omförhandling. Även vid en dylik förhandling skulle det naturligtvis vara orealistiskt att tänka sig att man i ett slag kunde bli av med så mycket pengar utan att det fick effekter på vården över huvud taget och i första hand den psykiatriska vården. Den psykiatriska vården är stadd i snabb förändring. Vi har diskuterat det häri kammaren ett par gånger redan under detta riksmöte. Förändringen går mot öppnare vårdformer. Riksdagen har instämt i att vi bör ha en sådan förändring och t.o.m. velat driva på den. Men att ta bort två tredjedelar av anslaget för den här vården är naturligtvis inte att omvandla vården utan att avveckla den! Det är en förändring som skulle drabba en av de i alla avseenden svagaste grupperna i samhället — och det är ett sätt att spara som inte folkpartiet kan biträda och inte heller utskottsmajoriteten. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på reservationerna 1 och 2. Vpk vill gå i den andra riktningen och indexera kostnaderna för de aktuella åren. Överenskommelse har träffats efter en förhandling. Sjukvårdshuvudmännen är alltså medvetna om vilka villkor överenskommelsen baseras på och har av Landstingsförbundet rekommenderats att acceptera den. Det betyder att man kan planera utifrån kända förhållanden. Det betyder vidare att man måste spara och rationalisera, men man vet vad man har att rätta sig efter. I ett läge när vi av statsfinansiella skäl försöker avveckla så mycket som möjligt av automatiken i utgifterna, är det rimligt att ta bort automatisk följsamhet också vad gäller detta anslag — men på ett sådant sätt att sjukvårdshuvudmännen kan planera för framtiden och så att det inte går ut över kvaliteten i vården. När det slutligen gäller frågan vilka ökade krav som kommer att ställas på primärkommunerna i takt med att den psykiatriska vården blir mer och mer öppen har, som utskottet påpekar, socialberedningen i uppgift att klarlägga detta. Vidare kommer det från 1984 att finnas ett särskilt bidrag som stimulerar utvecklingen i riktning mot öppnare vårdformer. Några nya överläggningar är inte påkallade i det här avsnittet. Jag yrkar därför avslag också på reservationerna 3 och 4 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Socialutskottets ordförande säger att det är orimligt att besluta om en sådan här besparing när det gäller statsbidraget till landstingen iett enda sammanhang. Man kan i och för sig ifrågasätta vad som är orimligt resp. rimligt. Jag sade från talarstolen att 1 96 höjning av arbetsgivaravgiften innebär ungefär 1,4 miljarder i ökade kostnader för kommuner och landsting. Såvitt jag kommer ihåg har bl.a. Ingemar Eliasson och det parti han företräder, för inte så länge sedan varit med om att höja arbetsgivaravgiften, vilket således har kostat kommuner och landsting ganska mycket pengar. Också ett sådant beslut skulle väl vara orimligt. Jag tror att vi snarare måste se de speciella förslag som partierna lägger fram i ett sammanhang, med utgångspunkt i partiernas totala politik. Och i det sammanhanget är inte vårt förslag orimligt. Sedan är inte detta, som jag sade från talarstolen, något specialdestinerat statsbidrag, utan det är att se som ett generellt bidrag. Det innebär att kommunernas och landstingens ekonomiska utrymme minskar, men detta är också syftet, eftersom vi av samhällsekonomiska skäl inte har råd och förutsättning att fortsätta den expansion som hitintills har skett. Det mest orimliga, enligt moderaternas uppfattning, är det faktum att vi har ett budgetunderskott som skenar i höjden. Det kommer att innebära oerhörda konsekvenser för landstingens ekonomi, för de enskilda medborgarnas trygghet och inte minst för landsting och kommuner i framtiden — om vi inte nu är beredda att lägga fram förslag som kan synas orimliga sedda enbart ur en viss synvinkel men som i ett samlat perspektiv måste vara helt rimliga, om vi skall klara våra ekonomiska problem och komma till rätta med budgetunderskottet.
Herr talman! Jag håller med Ingemar Eliasson när han säger att reservationerna i det här betänkandet är varandras motpoler. Moderaterna vill bromsa utvecklingen, medan vpk vill påskynda utvecklingen, förändringen av psykiatrin. Kommunerna kommer att behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga intentionerna om den nya psykiatrin, framför allt i dagens läge, när de flesta kommuner befinner sig i en svår ekonomisk situation. Slopandet av indexklausulen i överenskommelsen innebär minst två saker — dels att standarden äventyras, dels att reformeringen också äventyras. Det är märkligt att man slopar den här indexklausulen, samtidigt som statsmakterna talar om hur viktigt det är att reformera psykiatrin i riktning mot öppnare former.

Jag tycker det är inkonsekvent om man talar för en psykiatri med öppnare vårdformer och samtidigt inte ger vare sig kommunerna eller landstingen möjlighet att förverkliga detta.
Herr talman! Göte Jonsson drar en parallell till höjda arbetsgivaravgifter. Ja, låt oss göra det. De höjningar som vi har accepterat har inte varit oplanerade. De har tvärtom ingått i en överenskommelse som har kompenserats av förändringar i inkomstbeskattningen. Efter detta har man kunnat inrätta sin planering i både primärkommuner och landstingskommuner. Den höjning av arbetsgivaravgiften med 1 96 under hösten som nu diskuteras skulle vara oplanerad och komma som en blixt från klar himmel. Därför kommer också folkpartiet att gå emot detta. Men denna parallell kan vi kanske lämna nu. En sådan besparing på 2,5 miljarder kronor som moderaterna vill göra nu skulle naturligtvis inte kunna läggasin i landstingens olika budgetar utan att det gick ut över vården. Det är orealistiskt att tro att man plötsligt kan skära bort 2,5 miljarder kronor, med de problem som redan finns att få debet och kredit att gå ihop. Den vård som man kan misstänka skulle drabbas i första hand är naturligtvis den vårdform till vilken det här bidraget utgår. Och de psykiskt sjuka är en av de allra svagaste grupperna som vi har att tänka på i samhället. Det är därför som den här besparingen inte alls stämmer med den filosofi som jag tycker bör ligga bakom besparingsarbetet. Vi har inte delade meningar om nödvändigheten av att spara, utan frågan är hur man skall spara, och det här är ingen rättfärdig metod att göra det. Vpk har den motsatta utgångspunkten. Man anser sig ha obegränsat med pengar att anslå i alla riktningar. I det här fallet vill man att riksdagen, som ändå har att vårda sig om statens affärer, skall anslå pengar till landstingen, som dessa inte har begärt att få. I alla fall har de accepterat en överenskommelse, där de inte ingår. Det rör sig naturligtvis om ett ekonomiskt lättsinne från vpk:s sida som riksdagen inte bör ställa sig bakom. Det är säkert så att den omvandling mot öppnare vårdformer som både Inga Lantz och jag vill ha snarare stimuleras av att landstingen här nu tvingas att rationalisera och se över kostnaderna. En del av kostnaderna kan falla på primärkommunerna när det gäller socialtjänsten, bl.a. kostnaderna för hemhjälpen, och det har socialberedningen att pröva. Innan man har diskuterat detta finns det inte någon anledning för riksdagen att föra en debatt om i vilken utsträckning någon ersättning behöver utgå — om det över huvud taget behöver utgå någon ersättning till primärkommunerna av det nämnda skälet.
Herr talman! Jag tycker nog att utskottets ordförande drar litet för stora växlar på vilken form av planering som ligger före ett beslut. Jag är medveten om att snabba beslut, som påverkar kommuner och landsting, ofta är besvärliga för dem. Men det är ändå så, Ingemar Eliasson, att de budgetunderskott som presenteras i kompletteringspropositionen och de förutsättningar som förelegat när den skrevs, inte heller är särskilt planerade. Det är fråga om nya siffror, utgångspunkter och förutsättningar. Det står helt klart att inte bara statens utan också kommunernas och landstingens budget måste anpassas till dessa nya förutsättningar, eftersom de senare utgör en så viktig del i det totala ekonomiska sammanhanget. Det är väl ändå, Ingemar Eliasson, det ekonomiska utfallet som är det intressanta. Därför är det ganska relevant att jämföra arbetsgivaravgiftshöjningen med en minskning av statsbidragen. Det ena är alltså inte särskilt mer rättfärdigt än det andra.
Herr talman! Vpk anser inte att de resurser som finns att tillgå är obegränsade. Den som läser våra ekonomiska planer inser det. Däremot gör vi andra prioriteringar av de ekonomiska resurser som finns. Vi vill värna om de människor som har det svårt, och till dem hör bl.a. människor i den psykiatriska vården. Därför är det både nödvändigt och viktigt att satsa resurser på den sektorn.
Herr talman! Låt mig påpeka att riksdagen så sent som för en månad sedan beslöt anslå pengar till landstingen för den psykiatriska vården. Att nu, en månad senare, fatta ett nytt beslut innebärande att två tredjedelar av redan anslagna medel skall dras tillbaka, är naturligtvis så långt ifrån en planerad ekonomi som man kan komma. Det kan tvärtom betraktas som rena snurren att agera på det viset. Visst ser statens ekonomi bekymmersam ut, och visst har vi många invändningar mot att det saknas besparingsförslag i kompletteringspropositionen. Men när man skall spara måste man göra det på ett rättfärdigt sätt. Att spara så att det går ut över den psykiatriska vården, vilket skulle bli fallet om man med omedelbar verkan tog bort två tredjedelar av anslaget, är något som vi inte kan biträda. Det är huvudinvändningen mot moderaternas reservation.
Herr talman! Det är riktigt att riksdagen fattade det beslutet för drygt en månad sedan. Sedan dess har emellertid det nya inträffat att det har skapats nya förutsättningar, vilka framgår av kompletteringspropositionen. Dessa förutsättningar är så viktiga att vi måste göra den bedömning som vi nu har gjort när det gäller den statliga ekonomin.

Herr talman! I den moderata partimotion 1982/83:581 om utbildningsfrågor har vi moderater bl.a. tagit upp reformeringen av lärarutbildningen. Vi har gjort det mot bakgrund av det stora ansvar som lärarna har, dels för att tillsammans med föräldrarna fostra den uppväxande generationen, dels för att ge eleverna den kunskap och kompetens de behöver som grund för sitt vuxenliv. Det är väsentligt att lärarna i sin yrkesutövning har stöd av en utbildning som ger dem såväl ett gediget ämneskunnande som beredskap för att lösa de problem som skolan har att brottas med. Enligt vår uppfattning bör lärarutbildningen snarast reformeras, men utifrån helt andra utgångspunkter än vad lärarutbildningsutredningen på sin tid hade. Förkunskapskraven för tillträde till klasslärarutbildning måste skärpas, nuvarande lågoch mellanstadielärarutbildningar slås samman och utbildningen förlängas i förhållande till nuvarande lågstadielärarutbildning — detta för att få utrymme för djupare ämnesutbildning, särskilt i svenska. Det är också viktigt att studierna organiseras så, att vidareutbildning för 59 högre stadium underlättas och att det blir möjligt för de olika lärarkategorierna att samläsa enskilda ämnen. Med den samverkan mellan förskolan och skolan som alltmer växer fram är det naturligt med en samverkan även i utbildningen av förskollärare och klasslärare, framför allt vad gäller metodik och pedagogik. Motionen behandlas i utbildningsutskottets betänkande 1982/83:27, som nu efter flera dagars uppskov är uppe för debatt och beslut i kammaren. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen med motiveringen att frågan om en reformerad lärarutbildning f.n. bereds inom regeringskansliet och att riksdagen inte bör föregripa behandlingen av ärendet. Men, herr talman, vi moderater anser att utskottet mycket väl hade kunnat ange en viljeinriktning för utformningen av en kommande lärarutbildning. När nu inte detta skett, har vi tvingats att reservationsvägen framföra vår mening. Det har vi gjort i reservation 1, och jag yrkar härmed bifall till den.

Herr talman! De förändringar och reformer som genomförs på grundskolans område, framför allt när det gäller arbetssätt och innehåll, måste naturligt nog följas upp i lärarutbildningen. Det sker också i viss mån. Läroplaner justeras för att vara mera anpassade till dagens skola, och vi har också fått en ganska omfattande fortbildning. Men det finns, som vi i centern ser det, i dag ett mycket klart uttalat behov av en mera genomgripande förändring av framför allt klasslärarutbildningen. I motion 757 redovisar vi fördelarna med en sådan här sammanhållen klasslärarutbildning. Jag skall, med hänsyn till den begränsade tid som vi har till vårt förfogande, inte gå närmare in på vad som står i motionen — det kan ju alla ta del av. Det är dock ett par saker som jag gärna skulle vilja påpeka. Det första är att den nuvarande stadieindelningen i grundskolan egentligen inte har någon motsvarighet i barns utveckling, utan den är till stor del en följd av skillnaderna i lärarnas utbildning. Den nya läroplan som vi har fått, Lgr 80, ger en mycket stor frihet att arbeta årskurslöst. Det andra som jag vill framhålla är att vi har ett vikande elevunderlag. För att vi skall kunna undvika att alltför många skolor läggs ner eller slås samman och barnen därigenom får långa resvägar är det viktigt att det finns möjlighet att utnyttja lärarresursen flexibelt. I motion 757 har vi också skissat hur klasslärarutbildningen bör vara utformad. Nu har, som Birgitta Rydle påpekade, utskottet mycket kortfattat behandlat denna motion och sagt att utskottet till hösten förväntar ett förslag från regeringen om en förändrad lärarutbildning. Vii centern, som anser att det är en mycket angelägen uppgift att få till stånd just den här samlade klasslärarutbildningen, kommer naturligtvis att med stort intresse granska detta förslag. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Onsdagen den 18 maj debatterades här i kammaren olika utbildningspolitiska frågor inom gymnasieskolan. Många talare tog upp frågor som direkt berörde kvalitetsaspekter i gymnasieskolan. Utbildningsminister Hjelm-Wallén sade bl.a. att vi alltid måste granska kvalitetsfrågorna kritiskt. Jag tycker att det är en utgångspunkt som man skall ha när det gäller utbildningspolitiken. Men för att klara av att ge kvalitetsfrågorna den belysning och granskning som de kräver måste man också se till frågornas beroende av varandra. Det är en nödvändighet, om man skall ha en chans att konstruktivt kunna diskutera kvalitetsfrågor var för sig. I sammanhanget bör man naturligtvis också utsortera de ställningstaganden som inte har ett dyft med kvalitetsaspekter att göra. Ett sådant ställningstagande är riksdagens beslut 1981 om bibehållande av s.k. kvalitetsbetyg i lärarutbildningen. Graderade betyg är aldrig någon mätare av kvalitet i ett längre perspektiv. Därför har de lärarstuderande fört en kamp för avskaffande av de graderade betygen i ämnesteori. Detta tas också uppi motion nr 1390 av Margot Wallström m.fl. Tyvärr valde varken Margot Wallström eller någon av de socialdemokratiska ledamöterna i utbildningsutskottet att yrka bifall till denna motion. Vpk har därför reserverat sig till förmån för det krav om avskaffande av de graderade betygen i ämnesteori i lärarutbildningen som förs fram i denna värdefulla motion. Herr talman! I årets budgetproposition föreslås att utbildningsarvodet till vissa lärarstuderande skall slopas. Det gäller industrioch hantverkslinjen, handels-, kontorsoch vårdlärarlinjen. Det är väl en åtgärd som jag förmodar skall inrymmas under rubriken Spariver. Vi tror inte på en sådan besparingsåtgärd. Vi tror inte att den har den nettoeffekt i kronor som budgetpropositionens tabeller visar, och detta av följande skäl: Ett slopande av utbildningsarvodena kan mot bakgrund av de behörighetskrav som ställs leda till negativa konsekvenser när det gäller rekryteringen till de aktuella linjerna. En snabbenkät som gjorts vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm bekräftar att en övervägande del av lärarkandidaterna inte skulle ha påbörjat sin utbildning om de inte fått utbildningsarvode. Detta förhållande påverkar naturligtvis andra beslut som kommer att fattas och som redan har fattats av riksdagen. Jag tänker närmast på föregående veckas beslut om att göra driftoch underhållsteknisk linje till en reguljär utbildning på gymnasiet. Lärare till DU-linjen utbildas just på industrioch hantverkslärarlinjen och därmed påverkas alltså lärarrekryteringen, negativt, till en ny reguljär utbildning på gymnasiet. Jag frågar mig: Var ligger logiken i kvalitetsperspektivet, när man ena dagen beslutar om regularisiering och utbyggnad av en gymnasielinje och nästa dag är beredd att försvåra rekryteringen till dess lärarutbildning? Som en besparingsåtgärd i detta sammanhang har vi från vpk:s sida sagt att det kan vara möjligt med en förkortad lärarutbildning för dess kandidater. Vi menar att det borde vara möjligt åtminstone i de fall där den lärarstuderande redan har erfarenhet som undervisare vid den utbildning till vilken behörighet ges via studier på lärarhögskola. Herr talman! När det gäller barnomsorgen är det viktigt att kvalitetsbaneret verkligen hålls högt. Det gäller bl.a. barngruppernas storlek, personalens antal och dess utbildning. Vpk har länge förordat en enhetlig utbildning för personal inom barnomsorgen — en fyraårig utbildning med ett praktikår inlagt i studietiden. Dagens uppdelning med barnskötare med huvudsaklig inriktning på spädbarn och förskollärare för de äldre förskolebarnen grundar sig, enligt vår mening, på en konstlad och föråldrad inställning. I budgetpropositionen aviseras en utbyggnadsplan för barnomsorgen. Vpk menar att dess mål bör vara att alla barn upp till 12 års ålder skall kunna beredas plats i samhällets barnomsorg. Mot bakgrund av bl.a. detta mostätter vi oss en minskning av antalet nybörjarplatser inom förskollärarlinjen. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer.

Herr talman! I motion 1982/83:1897, som behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 27, har vi på Gotlandsbänken tagit upp frågan om en viss omfördelning av planeringsramarna när det gäller förskolläraroch lågstadielärarlinjerna. Det är väl ingen hemlighet att vissa svårigheter har förelegat under de senaste terminerna att fylla de av riksdagen fastställda planeringsramarna när det gäller förskollärarlinjen och att svårigheterna företrädesvis varit gällande i Visby. Det framgår också av utskottsbetänkandet att under innevarande vårtermin står 14 platser tomma i Visby. Det är med hänsyn till detta förhållande som vi väckt vår motion och föreslagit åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma en förändring. I vår motion har vi anfört att man bör pröva möjligheten att omvandla en del av platserna på förskollärarlinjen till annan lärarutbildning. Vi menar att om det är en viss mättnad när det gäller förskollärare men det föreligger behov av utbildade lågstadielärare, så kan det vara motiverat att göra vissa justeringar i nuvarande planeringsramar. Man får därtill möjligheten att anordna en försöksverksamhet med samordnad utbildning av förskollärare och lågstadielärare, detta också som ett led i strävandena att närma förskolan till den obligatoriska skolan. Det är inget tvivel om att behovet av utbildning av förskollärare på Gotland är mättat. Låt mig belysa detta påstående med några siffror. När man för en tid sedan ledigförklarade 3 förskollärartjänster fick man 97 sökande. Man fick sammantaget 319 sökande till 11 tjänster vid ett nytt daghem i Visby. Utskottets motiv för sitt yrkande om avslag på vår motion är baserat på att Nr 157 man säger sig sakna underlag för en bedömning av de kostnadsmässiga Fredagen den konsekvenserna av en försöksverksamhet efter den modell vi föreslagit. — 27 maj 1983 Motivet är enligt min uppfattning illa underbyggt, eftersom vi i motionen har beaktat att lågstadielärarutbildningen kräver större ekonomiska resurser än Anslag till utbildförskollärarutbildningen. Vi föreslår ju att man skall minska de 60 platser på förskollärarlinjen som enligt budgetpropositionen skall förläggas till Visby. Vi menar att om man reducerar dessa 60 platser till 48 och fördelar dem på 24 förskollärarplatser och 24 platser för utbildning av lågstadielärare, så kan man åstadkomma förändringen inom de ekonomiska ramar som står till buds. Vi har noterat att utskottet skriver att man har kännedom om att institutionen försöker fylla nuvarande vakanser med studerande i 80 poängsutbildningen, men efter vad jag har mig bekant har man ännu inte lyckats att få tillräckligt antal sökande. Man har för avsikt att även erbjuda platser på 50-poängsutbildningen. Tyvärr är jag inte lika hoppfull som utskottet när det gäller möjligheterna att fylla nuvarande vakanser. Jag hade hoppats att utskottet tagit till vara den möjlighet som vi i motionen pekat på att till fullo utnyttja den utbildningskapacitet som finns i Visby. Man hade då samtidigt fått en möjlighet att pröva en samordnad utbildning. Enligt inhämtade uppgifter finns det också tillgång på lärarkrafter för en sådan samordnad utbildning. Herr talman! Kvar står nu frågan: Vad kommer att hända i framtiden med den utbildningsenhet som är förlagd till Visby? Det kan väl inte vara utskottets mening att genom att inte pröva nya vägar låta denna enhet få självdö. Att denna högskoleutbildning är av stor regionalpolitisk betydelse har uttalats från såväl länsorgan som kommunala organ på Gotland. Det har också framkommit att högskolestyrelsen är intresserad av att få göra en omfördelning av utbildningsplatserna efter den modell som vi framfört i vår motion. Herr talman! Eftersom den försöksverksamhet vi föreslår i vår motion inte medför några ökade kostnader utan enbart kräver ett positivt ställningstagande från riksdagens sida, är det något förvånande att utskottet inte tagit fasta på möjligheten att få pröva en samordnad utbildning av lärarkrafterna och därtill utnyttja befintlig utbildningskapacitet. Att mot ett enigt utskott yrka bifall till en motion finner jag föga framgångsrikt, men vi kommer att följa utvecklingen på detta utbildningsområde med uppmärksamhet.

Herr talman! Vid varje riksmöte de senaste åren har det förelegat motioner om avskaffande av betyg i lärarutbildningen. Sådana motioner har avslagits, nu liksom tidigare. 63 Betygsättningen i de blivande ämneslärarnas ämnen bygger på mätningar av kunskaper, vilket mycket väl låter sig göra. Men lärarkandidaternas praktik — efter de teoretiska studiernas slut — handlar mer om kunnande än om kunskaper: metodik och pedagogik skall praktiskt tillämpas i konkreta klassrumssituationer. Detta kunnande är inte mätbart på samma sätt som kunskaper. Fram till 1981 bedömdes dock ämneslärarkandidaternas undervisning och betygsattes enligt en tregradig skala, där fördelningen av de tre betygsstegen varlåst till vissa procenttal, dvs. enligt ett relativt system. För att ett sådant system skall kunna tillämpas på ett rimligt och rättvist sätt fordras det att metodiklektorerna har tillfälle att bilda sig en säker uppfattning om kandidaterna. När riksdagen med ett enhälligt beslut ersatte den tregradiga skalan i betyget i lärarskicklighet med endast godkänd eller icke godkänd, gjorde man det bl.a. för att man ansåg att dessa möjligheter inte fanns. Detta beslut hälsades med tillfredsställelse av alla inblandade parter. Det hade naturligtvis funnits en annan väg att gå. En massiv insats av resurser på ämneslärarpraktiken, dvs. fler metodiklektorer och handledare, kunde ha gett bättre förutsättningar för en fortsatt bedömning enligt en graderad skala. Detta är i dag en i dubbel mening akademisk fråga — knapphetens kalla stjärna leder också lärarhögskolorna. Ändå skulle jag hellre förorda det tidigare betygssystemet med alla dess brister än en fortsättning på den tingens oordning som nu råder. De förvirrande och delvis helt obegripliga råd och anvisningar beträffande betygsättningen av ämneslärarpraktiken som UHÄ utfärdat har fått de mest orimliga konsekvenser. Medan klassrumsarbetet, kärnan i praktikårets utbildning, bedöms med godkänd eller icke godkänd, skall de teoretiska momenten i pedagogik och metodik enligt UHÄ betygsättas enligt tregradig skala. Det är naturligt om kandidaterna då koncentrerar sig på att plugga in de moment som kan mätas i skrivningsresultat och tar mera lätt på förberedelserna för sin praktikundervisning, som ju bara kan ge ett ”godkänd” till resultat. Lärarskickligheten, som tidigare haft ett mycket högt värde i merithänseende, har fått en underordnad betydelse. Pendeln har svängt för långt åt andra hållet. Utskottet påpekar att linjenämnderna har att fastställa kursplaner och kursernas poängtal och att därför olikheter kan uppkomma mellan de olika lärarhögskolorna. Till råga på de olägenheter jag hittills redovisat har faktiskt olika lärarhögskolor inom det nya systemet tillämpat olika betygsättning. Vissa högskolor har kringgått UHÄ:s förvirrade anvisningar, andra har försökt följa dem. Med tanke på meritvärderingens betydelse i en allt hårdare konkurrens borde lärarkandidaternas betyg ha samma värde var i landet lärarkandidaterna än genomför sin utbildning. Decentraliseringen av beslutsfattandet får inte drivas in absurdum. Vid samtliga lärarhögskolor råder på ämneslärarlinjerna ett uttalat missnöje med den brist på klarhet som präglat anvisningarna i samband med den nya betygsättningen. Utskottet hänvisar i motionssvaret till UHÄ. För oss motionärer, Birger Hagård och mig, är detta helt naturligt en besvikelse. Men än mer bekymmersamt måste det vara för lärarhögskolorna, som förväntat sig ett klart formulerat riksdagsbeslut angående betygsättningen — ett beslut som är entydigt och inte kan ge upphov till olika tolkningar. Vpk:s utskottsledamot har påpassligt i sin reservation 3 varit vänlig att tillstyrka vår motion — vpk har inte självt motionerat i ärendet — men har kopplat sitt tillstyrkande också till krav på avskaffande av graderade betyg i ämnesteori i anslutning till en socialdemokratisk motion. Detta är en uppfattning som vi moderata motionärer på intet vis delar, och jag kan därför inte ansluta mig till vpk-reservationen. Trots allt utgår utskottet från att UHÄ noga följer effekterna av de nya bestämmelserna och vidtar de åtgärder som behövs. Tyvärr har de två konferenser som UHÄ anordnat och som utskottet knyter sina förhoppningar till inte gett det avsedda resultatet. De förnyade ansträngningar som förhoppningsvis görs från UHÄ kommer att följas med intresse av utbildningsutskottet — det är jag förvissad om — och likaså av lärarhögskolorna, som verkligen förtjänar en mer just behandling än de vederfarits i det här avseendet. Jag har alltså inget yrkande, men utgår från att utskottets skrivning och den debatt som förts — inte bara i denna kammare utan också vid lärarhögskolorna och i fackpressen — kan bidra till förnuftiga och enhetliga regler för uppläggningen av de blivande ämneslärarnas praktikår.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

Förr var det en regel i utskottet att när man hänvisade till en beredning brukade man inte reservera sig. Men jag har erfarit att det har blivit nya modeller härvidlag. Nu reserverar man sig glatt även på dessa punkter. Utskottet menar att det räcker med att hänvisa till denna beredning. När det gäller reservation 3 skulle jag kunna säga ungefär samma sak och hänvisa till beredningen i departementet beträffande lärarutbildningen. Möjligen kan jag lägga till att riksdag och regering normalt inte befattar sig med detaljerna i betygssystemet. Som sagts här är det UHÄ som i samband med att man fastställer utbildningsplanerna också talar om hur betygsättningen närmare skall ske. Betygsfrågan inom lärarutbildningen är kopplad till bl.a. ett meritvärderingssystem i skolväsendet. Det har gett regering och riksdag anledning att se över detta några gånger. Detta är skälet till att man över huvud taget tar upp ämnet; annars skulle dessa frågor inte behandlas av regering och riksdag. Utskottet hänvisar även här till beredningen av lärarutbildningen i departementet. Om reservation 4 kan jag säga att det har varit nödvändigt att göra besparingar på några områden. Detta är ett av de områden som har drabbats. Utskottet säger att UHÄ noga skall följa frågan, och om det visar sig att rekryteringen blir mycket snedvriden, får åtgärder aktualiseras hos regeringen. Beträffande reservation 5 om förkortning av utbildningen för yrkeslärare och översyn av behörighetskraven för dessa vill jag säga, att utskottet inte är övertygat om att även en lång tid som obehörig lärare skulle uppväga en förkortning av den pedagogiska utbildningen. Jag kan för egen del tillägga att i den mån man så småningom skall se över denna fråga, bör en sådan översyn ske i ett större sammanhang och inte brytas ut och behandlas så isolerat som föreslås i motionen. Reservation 6 berör planeringsramarna för förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare. Även när det gäller dessa utbildningar måste vi anpassa dimensioneringen efter den efterfrågan som finns. Oavsett vad man tycker om detta, får man konstatera att en oförändrad dimensionering skulle öka det befintliga överskottet på förskollärare ganska ordentligt. Antalet fritidspedagoger skulle också, vid en oförändrad dimensionering, överstiga behovet. Vi tycker inte att man skall utbilda för arbetslöshet på dessa områden, lika litet som på något annat område. När det gäller reservation 7 om en enhetlig utbildning för barnomsorgspersonal hänvisar utskottet till en ganska utförlig redovisning här i kammaren i november förra året. Därför behöver jag inte ta upp tid med att gå igenom detta ytterligare. Vare nog sagt att vi påpekar att socialstyrelsen arbetar med de pedagogiska programmen och att UHÄ arbetar med en revision av utbildningsplanerna för dessa linjer. Reservationen föreslår en förlängd utbildning från två och ett halvt till fyra år, men något sådant har vi inte resurser att genomföra. Jag kanske också skulle säga ett par ord om Visby och Per-Axel Nilssons inlägg. De två motiv som anfördes, att det var svårt att fylla platserna i förskollärarutbildningen på Gotland och att det är brist på lågstadielärare i Stockholmsregionen, är väl ingenting att orda om. Nu tycker utskottet att man på Gotland är väl pessimistisk beträffande möjligheterna att fylla platserna. Vi har konstaterat att det finns 14 tomma platser under våren och att LHS avser att fylla platserna för hösten 1983 med 80-poängsstuderande. Det är riktigt att det finns brist på förskollärare i Stockholmsregionen fortfarande, men vi tror inte att en lokalisering av lågstadielärarutbildningen till Visby är ett bra sätt att häva den bristen. Jag för min del tror att det skulle vara allra bäst att lokalisera den till den södra delen av Stockholmsregionen, där vi har denna uttalade brist.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

Herr talman! Björn Molin har frågat finansministern dels om vad som sägs i kompletteringspropositionen om avindexering av bl.a. pensioner är ett uttryck för hela regeringens uppfattning, dels om regeringen avser att framlägga konkreta förslag som möjliggör en sådan avindexering av pensionerna fr.o.m. den 1 januari 1985. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall svara på den. Kompletteringspropositionen ger givetvis uttryck för hela regeringens uppfattning om inriktningen av den ekonomiska politiken. Regeringen står fast vid sina åtaganden mot pensionärerna. Pensionerna för 1984 kommer således att fastställas med hänsyn till prisutvecklingen under 1983 med avdrag för den priseffekt som följer av devalveringen. Såvitt nu kan bedömas innebär detta att ökningen av pensionerna för 1984 tämligen nära kommer att följa den i propositionen förutsatta prisökningen. Något indextak skall således ej tillämpas för 1984 när det gäller pensionerna, ej heller för 1985.

Herr talman! Bakgrunden till den här frågan är givetvis skillnaden mellan vad som står i kompletteringspropositionen om att utgiftsautomatiken skall begränsas för bl.a. pensioner, å ena sidan, och socialminister Sten Anderssons uttalande i en TV-debatt för en tid sedan, å andra sidan, att denna del av kompletteringspropositionen var ett olycksfall i arbetet. Det är, mot bakgrund av att finansministern och socialministern här tycks ha haft olika mening, alldeles naturligt att statsministern svarar. Jag tackar för det. I sak är dock svaret inte helt upplysande. Det står nämligen i kompletteringspropositionen, som statsministern säger är ett uttryck för hela regeringens uppfattning — och det hade varit orimligt annars —, att det gäller att begränsa den utgiftsautomatik där utgiftsvolymen är av stor omfattning. I första hand blir det fråga om åtgärder för indexstyrda utgifter. De utgiftsområden som berörs är t.ex. pensioner, studiemedel, bidragsförskott och försvaret. Pensionen nämns alltså som den första punkten. Mot den bakgrunden tycker jag inte att statsministern skapar den klarhet i fråga om inriktningen av regeringens ekonomiska politik som statsministern själv efterlyser. Man kan också fråga sig hur det är med trovärdigheten vad gäller principerna om avindexering — om nu statsministern tar avstånd från formuleringen på s. 63 i kompletteringspropositionen. Låt mig påminna om att socialdemokraterna ursprungligen hävdade i valrörelsen att man skulle återställa den fulla värdebeständigheten. Det var ett av de s.k. fyra vallöftena — som i motsats till alla andra vallöften faktiskt skulle infrias vid en eventuell valseger. Inte heller på den punkten har man infriat sitt vallöfte. Pensionärerna får för 1984 inte full kompensation för prisstegringarna året innan, nämligen årets prisstegringar. Man kommer, vilket sägs i kompletteringspropositionen och vilket också statsministern påpekade i sitt svar, att dra ifrån den priseffekt som följer av devalveringen. Det innebär naturligtvis att pensionärerna inte får full kompensation för inflationen. ä Det vore i detta sammanhang intressant om statsministern kunde upplysa om hur stor priseffekten av devalveringen blir för året, dvs.: Hur stor del av årets inflation kommer pensionärerna inte att få kompensation för?

Herr talman! Jag håller mig till det som herr Molin har frågat om. Om det har vållat honom bekymmer att söka uttolka vad som anges i kompletteringspropositionen är jag glad och lycklig att kunna lugna herr Molin. Jag kan t.ex. återge vad som sägs därom i mitt förstamajtal i Nässjö. Där talade jag om att ta bort olika typer av indexbindningar för de statliga utgifterna, och jag sade: Vi gör inte den här begränsningen i fråga om pensionerna. Vi har avgett ett löfte till pensionärerna att deras pensioner skall vara värdesäkrade. Det står vi fast vid. Inför 1984 gäller att pensionärsorganisationerna har gått med på att det inte skall utgå kompensation för devalveringseffekter på priserna. Därmed står det väl alldeles klart att vi kommer att stå fast vid löftet om värdesäkring av pensionerna. Detta är den rätta uttolkningen av kompletteringspropositionen. Jag hoppas att herr Molin med lugn och frid skall kunna se fram mot helgvilan.

Herr talman! Det är så att vi här i riksdagen har till uppgift att behandla kompletteringspropositionen i olika utskott, i riksdagens finansoch skatteutskott. Det är naturligtvis en försummelse av oss riksdagsledamöter att vi inte har läst den uttolkning av kompletteringspropositionen som framgår av statsministerns förstamajtal. Men jag har utgått från vad som står i kompletteringspropositionen. Jag tolkar det nu anförda så att vi inte skall bry oss om vad som står på s. 63 i kompletteringspropositionen om att den här nya principen om avindexering skall gälla också pensionerna. Statsministerns förnöjsamhet i talarstolen får väl tolkas så att statsministern varit framgångsrik i sin fredsmäklaruppgift på hemmaplan när det gäller det som någon fyndigt har beskrivit som Rosornas krig. I det avseendet kan jag gratulera statsministern till det här medlingsuppdraget. Låt mig ändå, herr talman, slå fast att vad som händer är att regeringen för nästa år driver upp priserna genom en i förväg icke annonserad stor devalvering. För denna får pensionärerna ingen kompensation. Redan detta innebär självfallet att man ruckar på den grundläggande principen om pensionernas värdebeständighet. Det är inte så konstigt om pensionärskollektivet — inte minst mot bakgrund av alla de storvulna formuleringar som Olof Palme använde i valrörelsen — känner sig både vilset Nr 157
Herr talman! Jag är övertygad om att herr Molin noga läser kompletteringspropositionen. Hade han orkat gå vidare från s. 63 till s. 64, så hade han kunnat läsa bl.a.: ”Regeringen står fast vid sina åtaganden gentemot pensionärerna. Pensionerna för 1984 kommer således att fastställas med hänsyn till prisutvecklingen under 1983 med avdrag för den priseffekt som följer av devalveringen.” Där står alltså i sak precis detsamma. Jag får önska herr Molin en god helgvila — och att han i framtiden orkar passera förbi s. 63 till s. 64 i kommande kompletteringspropositioner.

Herr talman! Jag har läst hela den här boken, och det framgår också av min fråga. Jag har funnit att det är olika formuleringar på s. 63 och 64 i kompletteringspropositionen. Det kan ju vara som Sten Andersson sade, att det är fråga om ett olycksfall i arbetet. Låt oss acceptera det. Jag skall inte plåga den här närvarande finansministern ytterligare på den punkten. Men vad som då är intressant, herr statsminister, är hur det går med trovärdigheten i fråga om en viktig del av den ekonomiska politiken, nämligen inriktningen att hålla kontroll över utgiftsökningarna genom försök att avindexera ett antal anslag. Då kan man inte redan någon månad efter det att det här förslaget har lagts fram meddela att man på en viktig punkt, kanske den största post i statsbudgeten där det förekommer indexering av anslagen, tar tillbaka tanken på avindexering.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att lagen om tillfällig vinstskatt förtydligas, så att av densamma framgår om en kraftig lönehöjning är en sådan otillbörlig åtgärd varom talas i 108. Ove Erikssons fråga gäller aktiebolag i vilka ägarna själva är verksamma. I sådana bolag kan överskott tas ut i form av både lön och utdelning. Uttag i form av lön dominerar helt. Flertalet fåmansägda aktiebolag kommer därför i praktiken inte att beröras av den tillfälliga vinstskatten. Det är vidare uppenbart att den särskilda skatteflyktsklausulen kan få betydelse bara för en mycket liten del av de utdelande bolagen. För att klausulen skall få tillämpas måste nämligen två förutsättningar vara 71 uppfyllda. För det första skall syftet med bolagets åtgärd vara att minska beskattningsunderlaget. Vidare krävs att åtgärden — normalt en minskning av utdelningen — framstår som otillbörlig. I detta ligger att aktieägarna tillgodoses på annat sätt än genom utdelning för det aktuella året. I lagtexten nämns som exempel att den uteblivna utdelningen ersätts med en högre utdelning för näraliggande år. En skatteflyktsklausul måste ges ett allmänt innehåll eftersom omständigheterna i de enskilda fallen kan vara högst skiftande. Enligt min mening är det inte lämpligt att utförligare än som skett beskriva de situationer där klausulen kan bli tillämplig. Jag är alltså inte beredd att ta initiativ till en ändring av lagtexten på den här punkten. Det får i stället ankomma på riksskatteverket och skattedomstolarna att ta ställning till om en kraftig lönehöjning i något fall kan vara en sådan åtgärd som utlöser en tillämpning av skatteflyktsklausulen.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

Ändå tycker jag att finansministern i sitt svar har fått med mycket av det jag hade tänkt mig. Vad jag och berörda företag främst ville få ett klarläggande om var huruvida en lönehöjning utöver den vanliga eller en bonus i slutet av året är en så otillbörlig åtgärd som det talas om i 108. Som anges i svaret förekommer detta just i löntagarägda företag. Säkert rör det sig om ett litet fåtal. Icke desto mindre är det viktigt med ett klarläggande för dessa. Det finns företag som arbetar med bonussystem och som t.ex. betalar ut en trettonde månadslön, om årets verksamhet har varit lyckosam. Nu hänvisar finansministern till att riksskatteverket och domstolarna får ta ställning till detta. Men jag vill ändå fråga finansministern om han tycker att dessa företag kan förfara på samma sätt som de tydligen har gjort tidigare. Kan de i slutet av året betala ut en extra bonus till de anställda, vilka också är ägare till företaget, utan att bli betraktade som skattesmitare enligt 10 §?
Herr talman! Det ankommer inte på mig att lämna förhandsbesked av den art som Ove Eriksson efterlyser. Men jag kan lämna den upplysningen att det går att vända sig till riksskatteverket i frågor av detta slag för att utröna hur en bedömning skulle utfalla beträffande tolkningen av lagen på denna punkt.
Herr talman! Jag tackar för detta klarläggande. Det kan kanske också vara till vägledning för de företagare som funderar på detta problem. I propositionen nämns faktiskt ett par andra sätt att kringgå bestämmel serna i den här paragrafen, nämligen att höja räntan på bolagets skulder till Nr 157 aktieägarna och att överföra egendom till aktieägarna på annat sätt än genom utdelning. Speciellt metoden att betala en högre ränta tycker jag överensstämmer med förfarandet att betala en extra månadslön eller bonus i slutet av året. Det råder således oklarheter på denna punkt. Men jag förstår att jag i dag får nöja mig med detta svar. Vi får t. v. låta skattedomstolarna ta ställning i frågor av det här slaget.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat justitieministern om han är beredd minska kraven på byråkrati i samband med vanliga jordbruksauktioner. Bertil Jonasson har hänvisat till att förordningen om handel med begagnade varor fått en orimlig tillämpning när det gäller sådana auktioner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Förordningen om handel med begagnade varor är tillämplig på yrkesmässig handel med vissa varor som räknas upp i förordningen. Med handel avses här även auktionsförsäljning och annan liknande försäljning. Syftet med förordningen är att hindra avsättningen av stöldgods m.m. och att underlätta polisens efterspaning av sådant gods. Enligt förordningen måste den som driver handel med begagnade varor vara registrerad hos polismyndigheten på den ort där det finns ett fast försäljningsställe eller där handeln huvudsakligen skall bedrivas. Ett företag som driver yrkesmässig auktionsverksamhet behöver dock inte registreras för varje auktion. Registreringen görs en gång och kan inte vara särskilt betungande. Vidare finns i förordningen vissa bestämmelser om handlares anteckningsskyldighet m.m. De innebär att handlaren skall göra anteckning bl.a. om vilka varor han tagit emot och när och av vem han tagit emot dem. En handlare som avser att bedriva auktionsförsäljning skall skriftligen sju dagar i förväg underrätta polismyndigheten på den ort där försäljningen skall äga rum. I underrättelsen skall man lämna uppgift bl.a. om var och när försäljningen skall äga rum och vilka slag av varor som skall säljas. Polismyndigheten har enligt förordningen möjlighet att medge vissa undantag från nämnda bestämmelser, om särskilda skäl skulle finnas till det. Detta gäller också för en auktionsfirma. Jag är mot den här bakgrunden inte beredd att föreslå ett generellt undantag från bestämmelserna när det gäller sådana jordbruksauktioner som Bertil Jonasson syftar på.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

Byråkratin är helt enkelt orimlig. Om exempelvis en bonde själv vill sälja de begagnade varorna, behövs ej anmälan. Om en auktionsfirma köper upp varor och försäljer dessa i sin tur på auktion, kan man förstå att all försiktighet måste iakttas. Men när en bonde eller ett sterbhus på en lantgård överlåter åt en auktionsfirma att direkt hemma på gården i ägarens ställe försälja de begagnade varorna, borde enligt min uppfattning anmälan ej krävas. Det kan ju inte vara annorlunda än när bonden säljer själv. De allra flesta varor som bonden säljer tillhör ej den varugrupp för vilken anmälan krävs. Men om han har en gammal motorsåg med på auktionen — som de allra flesta har — kräver myndigheterna anmälan och att godset ej får lämnas ut förrän efter 30 dagar. Enligt min uppfattning borde vanliga auktioner vara anmälningsfria, när en firma håller auktion hemma på gården och direkt träder i säljarens ställe. Där borde polismyndigheten kunna ge auktorisation till seriösa firmor. Om en motorsåg försäljs, får köparen ej ta sågen med sig hem. Det är väl ändå orimligt. Vem skall bevaka sågen på gården, där kanhända ingen längre bor kvar? Det blir en stor byråkrati. Jag tycker att svaret är bra och klarläggande. Men jag vill ändå till finansministern ställa en rak fråga: Krävs anmälan, om en firma håller auktion hemma på en bondes gård och för dennes räkning säljer begagnade varor i hennes ställe?
Herr talman! Jag kan inte svara Bertil Jonasson på annat sätt än att framhålla att det i sådana fall är fullt möjligt för polismyndigheten att lämna dispens från anmälningsskyldigheten.
Herr talman! Jag tackar för detta svar, även om det inte var till fyllest. Men vi får väl följa ärendet. Jag uppfattade finansministern så att det borde vara relativt enkelt att göra någonting. Det var just för att man skulle lösa problemen på enklaste sätt som jag ställde denna fråga. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Margareta Gard har — med anledning av att 2 500 kvinnor i Stockholm av den lokala skattemyndigheten tillfrågats om bl.a. var de tillbringar sin dygnsvila — frågat statsrådet Anita Gradin om hon avser att vidta åtgärder för att förhindra ett återupprepande. Margareta Gard har hävdat att det inte kan vara rimligt att endast kvinnor skall behöva redovisa för var de sover om nätterna. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Folkbokföringsmyndigheterna är skyldiga att kontrollera att den registrerade bosättningen stämmer överens med den faktiska bosättningen. Detta sker i dag bl.a. genom att myndigheten skriftligen ställer frågor, som kan ge ledning för bedömningen av rätt bosättningsort. Uppläggningen av den nu gjorda undersökningen har en datateknisk bakgrund, som det skulle föra för långt att gå närmare in på. Jag har förståelse för att förfarandet har väckt viss irritation. Jag vill nämna att JO från den lokala skattemyndigheten bl.a. begärt upplysning om huruvida det inte varit möjligt att tillfråga männen på samma sätt. Hur myndigheternas undersökningar i framtiden bör läggas upp är en av de frågor som skall utredas av en kommitté med uppgift att förbättra folkbokföringen . Allmänt kan framhållas att myndigheterna självfallet inte bör besvära fler personer än vad som erfordras.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

Jag tycker att det finns anledning att omedelbart ingripa så att diskrimineringen inte fortgår. Det är inte utan förvåning jag konstaterar, hur man i regeringskansliet har behandlat min fråga. Frågan ställdes den 29 april till statsrådet Anita Gradin. Den besvaras först den 27 maj och då av finansminister Kjell-Olof Feldt. Varför detta dröjsmål och varför av Kjell-Olof Feldt? Frågan är ställd ur jämställdhetssynpunkt. Den omfattande kontroll på skatteområdet som nu pågår har bl.a. i de nu aktuella fallen tagit sig sådana uttryck att de djupt kränker kvinnors integritet, och man kan med fog påstå att det brustit i omdöme hos de tjänsteutövare som handlagt frågorna. Att, som varit fallet, avkräva enbart kvinnorna en utförlig redogörelse över var de sover på nätterna, är förmodligen ingenting annat än ett uttryck för ett traditionellt moraltänkande. Dessa kvinnor har, liksom sina män, på deklarationsblanketten redogjort myndighet infordrar vissa uppgifter från gifta kvinnor myndighet infordrar vissa uppgifter från gifta kvinnor för att de större delen av året inte sammanlevt med sin make. Detta är alltså inte tillräckligt när det gäller kvinnorna, men väl när det gäller männen. Det ger mig anledning konstatera, att myndigheternas syn på jämställdheten på intet sätt har förändrats. Därför, herr finansminister, hade jag Önskat att få detta meningsutbyte med statsrådet Gradin, som formellt handhar jämställdhetsfrågorna. Skall vi ha statsråd avdelade för att sköta jämställdhetsfrågorna, bör de också få ta ansvar för detta område. Få saker är så kränkande för en kvinna och en mor som att detaljerat behöva sätta på pränt att hon misslyckats i sitt familjeförhållande.

Herr talman! Hur arbetet fördelas inom regeringen är faktiskt en fråga för regeringen själv att avgöra, fru Gard. Jag kan tyvärr inte göra något åt att jag har ansvaret för hur folkbokföringen sköts och hur myndigheterna på det området hanterar den gällande lagstiftningen. Att det tagit tid att besvara frågan beror på att jag hade ett antal utlandsresor. Jag har sedan tillsammans med kammarkansliet sökt hitta en tid så fort det över huvud taget var möjligt. Jag tycker att Margareta Gard blandar ihop två frågor. Den ena är: Skall myndigheterna över huvud taget utöva någon kontroll över bosättningsoch folkbokföringsort för medborgarna? Den uppmaning Margareta Gard riktat till mig är egentligen att stoppa all sådan kontroll. Då vill jag erinra om att riksdagen så sent som under riksmötet 1981/82 begärde en särskild utredning om en förbättrad flyttningskontroll och därmed också en förbättrad folkbokföring. Är det den kontrollen — att vi får en korrekt och riktig registrering — som Margareta Gard ifrågasätter? Då är det ett helt annat problem än det andra hon tar upp, nämligen att myndigheten i det här fallet enbart frågade kvinnorna. Jag har i mitt svar sagt att jag förstår att detta väcker irritation. Jag har nämnt att justitieombudsmannen har frågat myndigheten om det inte hade varit möjligt att fråga också männen. Jag delar uppfattningen att det nog hade varit lämpligt att göra på det sättet. Men är det själva grundfrågan, om sådana här frågor skall kunna ställas, Margareta Gard vill ha besvarad, så är svaret att vi måste ha viss kontroll över bosättningsoch mantalsskrivningsort.
Herr talman! Vad jag ville veta med min fråga var om denna kontroll bara skall avse kvinnorna. Det är det den har gjort. Jag har icke fått något svar på detta. Därför skulle jag gärna vilja få det. Jag vill också be om en hälsning till statsrådet Anita Gradin, att hon tar lärdom av denna incident för sitt jämställdhetsarbete i fortsättningen. Det är en viktig fråga för oss kvinnor att vi inte diskrimineras på det sätt som har skett med dessa 2 500 kvinnor i Stockholm.
Herr talman! Skälet till att denna förfrågan riktades till kvinnan i familjen var inte att myndigheten var speciellt intresserad av var just kvinnan var mantalsskriven eller kyrkobokförd, utan att datatekniken råkade ge detta utfall. Det är så att sökpersonen i registren är hustrun i de fall det gällde. Detta är den datatekniska bakgrunden. Jag kan bara beklaga att man har valt sökorden efter en könsdiskriminatorisk princip. Men jag har nu sagt två gånger att jag tycker det vore lämpligt att anordna det här systemet så att man någorlunda jämnt fördelar frågorna mellan könen. Det gällde alltså icke att fastställa det ena könets närvaro, utan frågan var hur familjen, de båda makarna sinsemellan, hade ordnat det med sina bosättningsoch mantalsskrivningsorter.
Herr talman! Det är ingen ursäkt, tycker jag, att skylla på ett dataprogram. Ett dataprogram kan mycket lätt ändras, så att man får in andra koder, och på så sätt kan man få även männen med. Jag hoppas att Kjell-Olof Feldt tittar över det här, så att vi i fortsättningen slipper ha det så att endast kvinnorna skall utgöra kontrollgrupp. Om man vill någonting med jämställdhetsarbetet i verkligheten, skall man ta itu med detta, och det snabbt, så att det inte fortsätter på det här sättet.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig hur regeringen ser på de betydande utländska uppköpen av svenska aktier. Om ett svenskt bolag begär tillstånd till försäljning av aktier i bolaget utomlands brukar valutastyrelsen ge sådant tillstånd, om det bedöms medföra fördelar för företaget från exporteller kapitalförsörjningssynpunkt. Reglerna har tillämpats generöst, och en betydande ökning av tillståndsgivningen har skett under senare år. Det är dock först under det senaste halvåret som en mer betydande nettoexport av svenska värdepapper ägt rum. Det ökade utlandsintresset för svenska aktier har breddat kapitalmarknaden för svenska företag och bidragit till att underlätta försörjningen med riskkapital. Detta förbättrar förutsättningarna för en industriell expansion och är naturligtvis något som regeringen ser positivt på. Samtidigt kan emellertid en ökad värdepappersexport ge upphov till problem. Ett ökat utländskt aktieinnehav skapar en potential för valutautflöde. Det skulle kunna få icke önskvärda destabiliserande effekter i perioder av oro och osäkerhet. I en sådan situation kan naturligtvis också börskurserna påverkas. Just denna omständighet, att börskurserna kan pressas ned, om utländska innehavare av svenska aktier söker sälja dessa i stor omfattning, verkar emellertid återhållande på ett sådant beteende. Det totala utländska innehavet av svenska aktier är dessutom relativt litet. Valutapolitiskt kan det därför knappast få annat än begränsad betydelse. En central fråga är hur det ökade utländska intresset för svenska aktier påverkar ägaroch inflytandeförhållandena i företagen. Det finns dock inga exempel där utförsäljningen till utlandet av börsnoterade svenska aktier lett till att det totala utländska innehavet av aktiekapital eller av röstvärde kommit att ligga nära 50 20. Vanligtvis är dessutom det utländska ägandet spritt på flera mindre poster. Jag vill dock understryka att det är ett vitalt intresse att äganderätten över svenska företag stannar i Sverige. Regeringen följer noga utvecklingen på detta område. Det bör nämnas att en översyn av gällande regler och praxis vid värdepappersexport sker inom valutastyrelsen. Vidare utreds valutaregleringeni valutakommittén, som enligt vad jag har erfarit beräknas slutföra sitt arbete kring årsskiftet 1983-1984. I dagsläget är några åtgärder inte aktuella.

Herr talman! Utländska köp av svenska aktier har ökat synnerligen kraftigt under den senaste tiden. Både köp och försäljningar förekommer, men enligt bankinspektionens statistik uppgick nettoköpen under första kvartalet i år till nästan 1 miljard kronor. Den siffran är att jämföra med 150 milj.kr. under första kvartalet 1982. Under hela 1982 uppgick de utländska nettoköpen till drygt 1 miljard kronor. Tendensen till en kraftig ökning av de utländska uppköpen av svenska aktier är alltså tydlig. Detta är en av de faktorer som anses ligga bakom den snabba kursuppgången på Stockholms fondbörs. Ökningen av de utländska uppköpen väntas också fortsätta enligt svenska och utländska börsexperter. En brittisk expert på den svensk aktiemarknaden gjorde nyligen prognosen att nettoköpen skulle öka till 3,54 miljarder kronor under 1983. Detta är bakgrunden till de frågor jag ställt till finansministern. Samtidigt som jag tackar för svaret, måste jag tyvärr säga att jag inte finner det tillfredsställande. Kjell-Olof Feldt verkar inte känna någon större oro för att en allt större del av den svenska aktiestocken skall hamna i utländska spekulanters händer. Det beräknas att redan nu 6 90 av börsvärdet ägs av utlandet. Fortsätter uppköpen i nuvarande takt ökar den andelen snabbt. Det ger ett ökat inflytande för utländska finanskretsar över de största svenska företagen, vilket jag anser vara negativt. Det skapar också en ökad osäkerhet för näringspolitiken och hela den ekonomiska politiken. Så här uttryckte sig en av deltagarna i det nordiska investeringsseminarium som nyligen ägde rum: ”Den dag vi inte trivs i Sverige flyttar vi våra pengar - Nr 157 till de företag i andra länder vi tycker bättre om. På en timme kan vi ha lämnat Sverige.” Själva rörelseriktningen har jag ingenting emot, men snabbheten i rörelsen kan kanske skapa problem också för statsmakternas ekonomiska politik. Riksbanken, eller närmare bestämt valutastyrelsen, har i sin hand att ge eller vägra tillstånd till större delen av den försäljning av aktier som sker till utlandet. Jag anser att man härvid borde tillämpa större restriktivitet. Jag är uppriktigt sagt förvånad över att finansministern inte tycks dela min uppfattning, och jag hoppas han nu ger uttryck för en annan uppfattning än i det inledande svaret.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig huruvida jag är villig att medverka till att byggnadsstyrelsen tar sitt ansvar för att stimulera byggverksamheten i landet under rådande arbetsmarknadsläge. Jag vill först göra vissa klarlägganden vad gäller byggnadsstyrelsen och det statliga byggandet. Byggnadsstyrelsens huvuduppgift är att anskaffa och förvalta lokaler för huvuddelen av den civila statsförvaltningen. Detta sker främst genom förhyrningar av lokaler eller genom investeringar i nyeller ombyggnader. Byggnadsstyrelsen angelägenhetsgraderar i samråd med berörda myndigheter planerade byggprojekt och redovisar dessa årligen för regeringen i samband med anslagsframställningen. Med utgångspunkt i detta underlag från myndigheterna beslutar regering och riksdag om omfattningen av det statliga byggandet, som därefter på regeringens uppdrag genomförs av bl.a. byggnadsstyrelsen. Det är alltså inte på det sättet att byggnadsstyrelsen agerar på eget initiativ och bygger statliga lokaler av olika slag. Regering och riksdag kan stimulera byggnadsverksamheten i landet på flera sätt, bl.a. genom att byggnadsstyrelsen och andra myndigheter anvisas medel för tidigareläggning av omoch nybyggnader inom den statliga sektorn. I detta syfte har regeringen i enlighet med tidigare gjorda utfästelser agerat kraftfullt för att öka byggsysselsättningen i landet under innevarande budgetår. Med stöd bl.a. av finansfullmakten har regeringen beslutat om tidigareläggning av statliga byggnadsinvesteringar om tillsammans ca 2,6 miljarder kronor senast i samband med kompletteringspropositionen. Därav faller ca 1 miljard kronor på byggnadsstyrelsens verksamhetsområde. Till detta kommer de bygginvesteringar som i enlighet med budgetpropositionen 79 och riksdagens beslut skall genomföras under nästa budgetår.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

Bakgrunden till min fråga är ganska konkret — den har att göra med min egen hemstad, Södertälje. Där fanns det långtgående planer på ett statligt nybygge för förskoleseminarium. Det här skulle samordnas med byggande i landstingets regi av lokaler för en vårdyrkesskola. Nu har det statliga bygget lagts på is. I varje fall tycks det inte bli av än på länge. Detta har i sin tur medfört att landstingets planer på att bygga en vårdyrkesskola inte heller kan förverkligas f.n. Det är naturligt att besvikelsen blir stor i Södertälje, eftersom det här skulle varit ett värdefullt tillskott på ortens byggarbetsmarknad. Samtidigt upplever vi också förvåning mot bakgrund av att socialdemokraterna, inte minst i valrörelsen, utmålat just byggenskapen som något som skulle kunna föra landet ur krisen. Det är förståeligt att de orden ekar ganska tomt, i varje fall i Södertälje. För oss har utvecklingen i stället inneburit att vi har gått miste om ett viktigt byggprojekt. Det är mycket möjligt att man i mera allmänna ordalag kan tala om de satsningar som görs, men den konkreta erfarenheten i Södertälje är just den som jag har beskrivit. Jag tycker att det hade varit värdefullt att få till stånd den här byggenskapen i det rådande arbetsmarknadsläget. Detta var anledningen till att jag efterlyste regeringens ansvarstagande på denna punkt.
Herr talman! Jag svarade faktiskt på den fråga som Pär Granstedt ställde, nämligen om byggnadsstyrelsen skulle ta sitt ansvar för byggsysselsättningen i landet. Han frågade inte speciellt om förskollärarutbildningen i Södertälje, även om den var det exempel som han hade som bakgrund för sin fråga. Med mitt svar vill jag säga att det är helt felaktigt att på byggnadsstyrelsen lägga ansvaret för förseningar när det gäller det här projektet och mena att inte byggnadsstyrelsen skulle ta det myndighetsansvar som åvilar verket. Skälet till förseningen är att man inte kan nå en rimlig uppgörelse med landstinget om hur bygget skall finansieras — vem som skall betala för vad och vilka lokaler som skall vara inrymda i bygget. Innan det kan komma till stånd något nybygge måste riksdagen fatta beslut. Det rör sig alltså inte om någonting som byggnadsstyrelsen avgör. Byggnadsstyrelsens uppgift är att försöka hitta en från samhällets synpunkt så förmånlig lösning som möjligt på problemet. Jag vill, herr talman, tillägga att vi efter regeringsskiftet har beslutat om tidigareläggningar av statliga byggen inom Stockholms län för mer än 300 milj.kr. Det är mer än genomsnittet för övriga landet. Arbetslösheten i Södertälje kommun när det gäller byggnadsarbetare är procentuellt sett mindre än hälften så hög som i landet i sin helhet. Den var 4,4 Jo mot över 10 9 för hela landet. 65 byggnadsarbetare gick utan arbete i Södertälje under april. Det är 65 för många, men arbetslösa i Södertälje kan — Nr 157 inte sägas vara de värst utsatta. Detta får vi också ta hänsyn till när vi fördelar
" Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om vem som har det definitiva ansvaret för sådana här frågor. Därför har jag ställt min fråga till finansministern, som är det ansvariga statsrådet på detta område. Jag har alltså här i kammaren frågat vilka initiativ det ansvariga statsrådet är beredd att ta. Det är givet att avgörandet om byggen skall komma till stånd eller ej inte ligger hos byggnadsstyrelsen. Däremot är byggnadsstyrelsen ansvarig för hur planeringsarbetet fortskrider, hur förhandlingsarbetet drivs osv. Jag ser det som väldigt angeläget att byggnadsstyrelsen i sin handläggning av sådana här frågor agerar utifrån ett medvetande om att det är viktigt att nå fram till konkreta resultat, så att byggen kan komma till stånd. Det är givet att det inte är ens fel när två träter. Det finns säkert stor anledning att kritisera landstinget för att det inte med all kraft bidragit till att en uppgörelse skulle nås. Men jag kan inte i den här kammaren ta upp den frågan. Det har mina partikamrater gjort i landstinget i stället. Vad jag som riksdagsman kan ta upp är den del av ansvaret som ligger på staten. Jag tycker alltså att det har varit ett beklagligt sjabblande på ömse håll i det här fallet, och jag har tagit upp den statliga biten.
Herr talman! Jag vill invända mot ordet sjabblande. Det är här fråga om en ganska svår förhandling, och det finns olika krav och önskemål. Då gäller det att jämka samman kraven och önskemålen. Det här projektet är stort, och det är stora kostnader förenade med det. Man måste alltså ta den tid på sig som är nödvändig för att man skall kunna komma fram till en lösning som tillfredsställer båda parter. Att utifrån arbetsmarknadsskäl driva fram en lösning anser jag inte vara förenligt med en ansvarsfull skötsel av vare sig statens eller landstingens pengar.
Herr talman! När det gäller det sistnämnda skiljer sig våra bedömningar. Jag tycker nämligen att man i en sådan här situation skall tillmäta arbetsmarknadsskäl ganska stor vikt. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Södertälje kan sägas vara mindre än på många andra håll — 4,4 90. Men det är, som också finansministern sade, en alldeles för hög siffra. Det är en del av byggarbetslösheten i vårt land. Min bedömning är alltså att såväl staten via byggnadsstyrelsen som landstinget borde ha varit mycket angelägna om att så skyndsamt som möjligt komma fram till en lösning, så att bygget kunde komma till stånd — detta just med hänsyn till det besvärande arbetsmarknadsläget bland byggnadsarbetarna i Södertälje.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att låta se över bestämmelserna om inbetalning till allmänt investeringskonto enligt lagen om allmän investeringsreserv, så att det blir möjligt för handelsbolag att få uppskov med inbetalningen till deklarationsdag och bokslutsdag. Avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv kan medges fysisk person som har inkomst av rörelse eller jordbruk. I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget. Avdrag medges inte med högre belopp än som har betalats in på särskilt konto i bank . För att medföra rätt till avdrag skall enligt huvudregeln inbetalning ha gjorts senast den dag då den skattskyldige skall lämna sin allmänna självdeklaration. Detta innebär bl.a. att en skattskyldig som har fått anstånd med att avlämna sin deklaration får motsvarande anstånd med inbetalningen. I fråga om handelsbolag har dock en bestämd dag angetts som sista betalningstidpunkt. Denna dag är den 31 mars under det aktuella taxeringsåret. Den särskilda regeln för handelsbolag har motiverats av praktiska skäl. Delägare i handelsbolag kan nämligen ha att avlämna självdeklaration vid olika tidpunkter. Det skäl som har motiverat handelsbolagsregeln är enligt min mening bärande. Därtill kommer att det inte torde bereda några nämnvärda svårigheter att anpassa sig till regeln. Ett handelsbolag som har kalenderår som räkenskapsår har således hela tre månader på sig från räkenskapsårets utgång att bestämma det belopp som skall sättas av och betalas in till allmänt investeringskonto. Denna tidrymd, som för handelsbolag med brutna räkenskapsår normalt är ännu längre, får anses tillräcklig.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om jag inte är hundraprocentigt tillfredsställd. Det är uppenbart att vi har litet olika syn på hur bärande gällande regler är. Det är riktigt att vi har denna särskilda handelsbolagsregel. Men sedan hävdar finansministern att det inte torde bereda några nämnvärda svårigheter att anpassa sig till regeln därför att det handelsbolag som har kalenderår som räkenskapsår således har ”hela tre månader på sig från räkenskapsårets utgång att bestämma det belopp som skall sättas av och betalas in till allmänt investeringskonto”, och det är inte alldeles riktigt. Iett handelsbolag sätter man sig inte precis ner när kalenderåret är slut och bestämmer detta belopp, utan först måste man få fram årets resultat. De flesta handelsbolag har revisorer som sköter den uppgiften. Det tar tid innan den granskningen är klar och bokföringen avslutad. Särskilt från revisorshåll tycker man därför att det vore mycket lämpligt om man för de handelsbolag där det i enskilda fall har getts uppskov med deklarationens avlämnande kunde anpassa tidpunkten för avsättningen till investeringskonto till deklarationens avlämnande. Inte heller revisorerna kastar ju sig över samtliga bokslut på en gång, utan tiden kan bli rätt knapp. Detta är bakgrunden till min fråga. Därför tycker jag inte att finansministern ger en helt riktig beskrivning när han säger att handelsbolag har ”hela tre månader på sig”. Det kan bli knappt om tid. Det är anledningen till att jag tycker att det vore motiverat med denna ändring. Men här är det alltså fråga om bedömningar, från myndighetshåll resp. från dem som faktiskt står inför problemet att klara av bokslutet snabbt och sedan bestämma hur mycket som skall sättas av till investeringskontot. Jag tycker att det skulle vara rätt enkelt att tillmötesgå önskemålet att man skall låta datum för inbetalning på investeringskonto sammanfalla med datum för deklarationens avlämnande när uppskovet innebär att detta datum infaller efter den 31 mars.
Herr talman! Jag skall ge Hugo Hegeland rätt på en punkt. Formuleringen att man har ”hela tre månader på sig” stämmer kanske inte riktigt överens med verkligheten. Det tar naturligtvis en stund efter räkenskapsårets utgång innan man är färdig med beslut av detta slag. Den regel som finns om en enda inbetalningsdag för samtliga delägare motiveras av starka praktiska skäl. Vi skulle annars få ett antal olika inbetalningsdagar beroende på vid vilka tidpunkter de enskilda delägarna har att avlämna sin deklaration. Jag skall inte stå här och stifta några nya lagar, men möjligen kan man fundera över om dessa tre månader är en tillräckligt lång tid och vilka konsekvenserna skulle bli om man utsträckte den. Men att vi har en enda inbetalningsdag som är gemensam för alla delägare tror jag är en nödvändig förutsättning för att detta skall fungera någorlunda praktiskt sett ur skattesystemets synpunkt.
Herr talman! Jag tackar för denna kompletterande upplysning. Den tyder på att finansministern har förståelse för problemet. Det är kanske inte omöjligt att det blir någon ändring i framtiden.

Herr talman! Stig Josefson har ställt följande frågor till mig: 1. Vad är orsaken till att utgiftsskattekommittén inte har sammankallats på snart fyra månader? 2. Avser regeringen att vidta erforderliga åtgärder för att kommittén skall kunna slutföra sitt arbete? 3. Anser regeringen att de förändringar av skattereglerna som nu genomförts är tillräckliga för att långsiktigt upprätthålla rådande målsättningar om skatt efter bärkraft? Som svar på den första frågan vill jag säga att det inte är min uppgift att tala om varför utgiftsskattekommittén inte har sammankallats. Vad gäller den andra frågan vill jag först erinra om att frågan om en progressiv utgiftsskatt är svåröverblickbar. En sådan skatt har fördelar men samtidigt obestridliga nackdelar. Det har därför övervägts om utgiftsskattekommittén skulle få nya eller ändrade direktiv. Jag har emellertid kommit till slutsatsen att så inte behöver ske f.n. Min uppfattning är alltså att utredningsarbetet t. v. bör bedrivas i enlighet med redan givna direktiv. Mitt svar på den tredje frågan är att de förändringar av skattereglerna som nyligen har genomförts är en tillfredsställande lösning med utgångspunkt i dagens situation. Det är mycket svårt att göra bestämda uttalanden om hur skattereglerna skall utformas i ett mer långsiktigt perspektiv, eftersom förutsättningarna för olika skattereformer ändras från tid till annan.

Herr talman! Jag tackar finansministern för att han svarat på mina frågor. Jag är något förvånad över svaret. Jag är också medveten om att det inte är finansministern som ansvarar för när vi sammanträder i utredningen. Men det är regeringens åtgärder som är avgörande för om arbetet skall bli meningsfyllt. Det är nu på det sättet att två socialdemokratiska ledamöter i utredningen, nämligen nuvarande bostadsministern Hans Gustafsson och statssekreterare Erik Åsbrink, i och med att regeringsskiftet ägde rum lämnade utredningen. Skall utredningsarbetet vara meningsfyllt förutsätter jag, och troligen utredningen i sin helhet, att regeringspartiet givetvis också bör vara med och delta i detta arbete. Några ersättare för dessa två ledamöter har inte tillsatts. Vidare gjorde utredningen i höstas en framställning till regeringen om medel för att SCB skulle kunna göra en undersökning angående de fördelningspolitiska effekterna av en utgiftsskatt. Denna framställning är inte besvarad. Utredningen har också begärt ett förlängt förordnande för ett par experter, vilkas förordnanden gick ut vid årsskiftet. Inte heller där har getts något besked eller fattats beslut av regeringen. Det är därför som jag har - Nr 157 ställt frågan. Jag hoppas nu, när finansministern i svaret på den andra frågan säger att han är angelägen om att utredningsarbetet t. v. bör bedrivas i enlighet med de givna direktiven, att han också skapar de förutsättningar som är nödvändiga för att vi skall kunna fortsätta arbetet. Dels måste vi få möjligheter att göra vissa undersökningar, dels är det helt naturligt att också regeringspartiet bör delta. I svaret på den sista frågan verkar finansministern nöjd med det skattesystem som vi nu har beslutat om och som har trätt i kraft i år. Som jag ser det måste man rikta blicken framåt. Det är givet att det skattesystem som har antagits och som vi varit överens om att anta även det innehåller vissa svagheter. Jag kommer inte ifrån att vi nog får en del nolltaxerare också i framtiden. För att bara ta en enda liten bit där utgiftsskattesystemet rymmer en fördel: Går man över till utgiftsskatt så tvingas i varje fall varenda en att skatta för vad han har konsumerat under året. Vi har bedömt det så, att frågan om utgiftsskatt är en invecklad fråga, och vi bör ha utrett den noggrant innan vi gör ett definitivt ställningstagande. Men jag anser för min del att det är angeläget att vi kan pröva vilka förutsättningar det finns för att övergå till ett sådant system. Jag hoppas att finansministern kommer att medverka till att vi kan göra utredningen meningsfylld.
Herr talman! Jag har tidigare visat mitt personliga intresse för att få frågan om utgiftsskatt ordentligt prövad, och i någon mån var jag delaktig i att utredningen kom till. Därför kan jag försäkra Stig Josefson om att jag vill att utredningen skall slutföra sitt arbete och ge oss ett underlag för en fortsatt prövning av frågan. Jag tror nämligen att det kommer att krävas flera led i den prövningen innan vi är färdiga med ett ställningstagande. Jag instämmer i att utgiftsskatten i varje fall teoretiskt sett har många intressanta egenskaper, inte minst ur bärkraftssynpunkt. Men den har samtidigt en rad nackdelar, t.o.m. jämfört med nuvarande system. Som jag sade i mitt svar på frågan har vi på departementet funderat över om vi skulle ge utredningen andra direktiv eller på annat sätt påverka dess arbete. Vi har kommit fram till att vi inte skall göra det, utan att de nuvarande direktiven bör stå kvar. Det jag beklagar, herr talman, är att vi inte har hunnit tillsätta de ledamöter som vi tycker skall ingå i utredningen. Vi skall försöka att bättra oss och utse dessa ledamöter, så att utredningen kan arbeta med full besättning.
Herr talman! Också jag är medveten om att ett system med utgiftsskatter innehåller både föroch nackdelar. I utredningen försöker vi också belysa vilka som är övervägande. Kanhända kan man helt enkelt tillämpa vissa delar 85 även av ett vanligt system för att få en bättre skattemoral. Det är en av de frågor som är angelägna att få utredda. Jag hoppas att finansministern och regeringen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att vi på nytt skall kunna bedriva arbetet i utredningen. Jag kan inte tänka mig att det är meningsfullt att göra det om det största partiet inte är representerat bland deltagarna i utredningen.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om jag avser att ta initiativ som möjliggör en utjämning av bensinpriserna genom differentierad energiskatt eller överläggningar med bensinbolagen för att uppnå minskade skillnader mellan olika landsdelar. Den årliga fordonsskatten för personbilar är sedan den 1 juli 1980 reducerad med 120 kr. per år för fordonsägare som är bosatta inom typiska glesbygdsområden. Hit hör exempelvis delar av Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Syftet med bestämmelsen var visserligen i första hand att kompensera glesbygdsbilisterna för den merbelastning som de i slutet av år 1979 genomförda energiskattepåslagen väntades innebära för dem i förhållande till genomsnittsbilisten. Skattereduceringen bestämdes dock till en sådan nivå att den skulle ge kompensation även för den transportkostnadsökning som bensinföretagen tar ut i form av s.k. zontillägg . Mot bakgrund av dessa förhållanden och då variationerna i prissättning mellan olika orter — med undantag för perioder med s.k. lockpriser — i regel inte är större än något eller några få ören per liter anser jag det f. n. inte finnas skäl till några sådana särskilda åtgärder som Jan Hyttring nämnt.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Även om det, som framgår av svaret, rör sig om en skillnad på bara några få ören, kan detta vara betungande för dem som har långt till arbetet och måste använda bilen för arbetsresor. Det blir en hel del kostnader per år även med den lilla skillnaden. F. n. verkar bensinpriset vara ganska lika över landet, men den situationen kan ju snabbt förändras. Vi kan få den situation vi har upplevt tidigare, dvs. ganska stora skillnader i pris över de olika delarna av landet. Det är då de glest befolkade områdena som får de högsta priserna. Det som har hänt är vidare att samhället har gjort ökade satsningar på en utbyggd kollektivtrafik. Det innebär en inte oväsentlig skattesubvention för de människor som bor i eller i närheten av tätorter. När det gäller dem som bor i de glesare befolkade delarna av landet är det inte möjligt att tillgodose behovet av kollektivtrafik i någon större utsträckning. Många gånger passar inte kollektivtrafikens tider med de arbetstider man har. Här finns alltså en orättvisa, eftersom den som bor i glesbygd måste transportera sig med bil och får ta den ökade kostnaden. "Huvudmännen för kollektivtrafiken har inte möjlighet att besluta att differentiera energiskatterna. Det ankommer på regeringen och slutligen riksdagen att fatta sådana beslut. Jag anser emellertid inte att svaret är så negativt för den här frågans lösning. Jag kan konstatera att det f. n. inte tas några initiativ i det avseendet, men jag hoppas att man kommer att göra det i framtiden. Om inte, så återkommer jag med min fråga. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat industriministern om regeringen avser att föreslå riksdagen åtgärder som utöver vad som i dag gäller begränsar rätten att fritt utöva näring. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Näringsfriheten är en grundläggande princip för vårt ekonomiska system. Att nya företag kan etableras driver utvecklingen framåt och utövar ett tryck på de befintliga företagen att vara effektiva. Stark restriktivitet måste därför iakttas med ingrepp i näringsfriheten. Redan i dag begränsas dock näringsfriheten i en rad branscher, där det ansetts motiverat av speciella skäl såsom hälsooch säkerhetsrisker eller skydd för stora ekonomiska värden. På många andra håll missbrukas emellertid näringsfriheten till stor skada för samhället och enskilda. Den ekonomiska brottsligheten är ett exempel på sådant missbruk. Denna brottslighet får skadeverkningar som är mycket allvarliga också sett ur marknadsekonomins synvinkel. Företag som inte fullgör sina förpliktelser skaffar sig orättmätiga konkurrensfördelar, vilket går ut över den seriösa näringsverksamheten. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet och näringsförbudskommittén har enligt sina direktiv att allmänt pröva frågorna om bl.a. etableringskontroll och näringsförbud. Även om jag naturligtvis inte kan föregripa dessa utredningar bör därför Christer Eirefelts fråga besvaras med ja.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga om etableringskontroll. Det är inte enbart de ständigt återkommande kraven till riksdagen som motiverat min fråga om vilken roll etableringskontroll kan komma att spela för näringslivet i framtiden. Det senaste halvåret har det knappast gått en enda vecka utan att frågan har aktualiserats i ett eller annat sammanhang. Vi har t.ex. hört och läst intervjuer med fackföreningstalesmän som på olika grunder förordat kontroll av företag. Helt nyligen var det ordföranden i Hotell o. Restaurang som ville, som han uttryckte det, ”slakta den heliga ko som kallas näringsfrihet”. Och han utlovade fortsatt kamp för etableringskontroll. När Sven Heurgren, som är ordförande i kommissionen mot ekonomisk brottslighet, som finansministern nyss hänvisade till, blev tillfrågad om vilken åtgärd som ligger närmast till hands, blev svaret ”etableringskontroll”. Att LRF gärna ser en etableringskontroll inom animalieproduktionen är ingen hemlighet, och jordbruksministern har i alla fall inte ställt sig avvisande — för att uttrycka sig försiktigt. Ja, den här listan skulle kunna göras mycket lång, och ett mer entydigt avståndstagande från finansministerns sida än det ”ja” som jag fick på min fråga hade varit värdefullt som motvikt till de allt vanligare kraven på statlig styrning, även om det var synnerligen tillfredsställande att finansministern klart instämde i att näringsfriheten även i fortsättningen måste vara en grundläggande princip. Det finns många skäl, herr talman, till att vi från liberalt håll säger nej till fler regleringar i näringslivet, regleringar som vi har alldeles för många av redan i dag. Vi vill slå vakt om konsumentens intresse av en väl fungerande konkurrens. Dessutom skulle en utökad kontroll både medföra byråkrati och kosta pengar. Och mer krångel och hinder för nyföretagande är inte precis vad Sverige behöver i dag. Men det här är framför allt en mycket viktig principfråga. Naturligtvis är det angeläget att komma åt ekonomisk brottslighet. Där har finansministern och jag inga delade meningar. Men vi menar att detta inte får ske genom att företagen skall vara tvingade att övertyga myndigheterna om sin ärlighet. Det är de som gör sig skyldiga till brott, t.ex. genom att låta bli att betala skatt och avgifter, som vi måste komma åt. Att generellt börja ingripa mot en hel bransch bara för att det finns oseriösa företag tycker vi rimmar dåligt med det svenska rättssamhällets traditioner.
Herr talman! Folkpartiet var under sex år med i fyra borgerliga regeringar. Under den tiden infördes en rad inskränkningar i näringsfriheten i Sverige. Jag skall ta några exempel. Den folkpartistiske handelsministern Hadar Cars införde krav på tillstånd av polismyndighet för att yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg skulle få ske. Den folkpartistiske handelsministern Björn Molin införde en bestämmelse iden nya konkurrensbegränsningslagen om att det skulle finnas möjlighet att förbjuda personer att förvärva företag. Detta är bara ett urval ur en lång lista av ingrepp i näringsfriheten som gjordes av fyra borgerliga regeringar, där det liberala folkpartiet hela tiden var med. Varför gjorde man så här? Ja, naturligtvis av precis samma skäl som att jag i dag får konstatera att om vi skall förhindra missbruk av näringsfriheten, missbruk mot folkmoral, missbruk mot ekonomiska lagar som samhället vill värna, tvingas samhället att införa sådana här inskränkningar. Och även det liberala folkpartiet har varit och kommer att vara med om att göra det även i framtiden. Men vi gör sådana inskränkningar hela tiden med inriktning på att rädda näringsfriheten överallt där det går att göra det.
Herr talman! Jag tycker inte att den lista som finansministern föredrog har att göra med de generella, svepande åtgärder om etableringskontroll i förväg som nu är aktuella. Det är inte någon tillfällighet att näringsfrihetsombudsmannen, bl.a. i en skrivelse till näringsutskottet, klart har uttalat sin oro över just denna utveckling. Han har ju att se till konsumenternas intresse av att det råder konkurrens. Jag har, som sagt, ingenting emot att vi utökar åtgärderna för att komma åt skattefuskare och de företagare som inte lojalt följer lagar och bestämmelser. Precis som finansministern sade i sitt svar innebär deras handlande bl.a. att de får konkurrensfördelar gentemot de företag som uppför sig lojalt. Men det får inte tas till intäkt för ingrepp och regleringar som slår blint och riskerar att nagga rättssäkerheten i kanten. Då blir det de vanliga hederliga människorna som kommer i kläm, och det är inte dem vi vill komma åt.
Herr talman! Christer Eirefelt har inget som helst underlag för sina förmodanden att det skall komma några svepande, generella förslag om näringsförbud eller etableringskontroller. Man kan på precis samma grund hävda att förbudet mot enarmade banditer är svepande och generellt. Man kan fråga sig om det var ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten när den liberala Karin Ahrland privilegierade vissa optiker genom att låta enbart dem tillhandahålla kontaktlinser. Nej, det var det inte. Det var ett sätt att reglera en näring utifrån ett kvalitetskrav eller någonting annat. Jag tycker att folkpartiet skall akta sig så att den här frihetskampanjen inte stupar på sina egna tår. Ni blir inte trovärdiga om ni hyllar friheten i princip, men i praktiken tvingas att bryta mot denna princip i en rad fall. Det vore bättre att konstatera att näringsfriheten är värdefull, men den är inte en princip som är överordnad alla andra intressen i vår lagstiftning. Det kan den inte vara.
Herr talman! Det är sannerligen inte svårt att hitta skälen till vår oro. Jag har räknat upp några av de olika uttalanden som har gjorts, och det finns faktiskt varje år socialdemokratiska motioner som går i denna riktning. Handelsanställdas förbund har i en skrivelse till regeringen alldeles nyligen krävt ytterligare restriktioner för handeln. Sven Heurgren har klart och tydligt sagt att etableringskontroll är en tänkbar möjlighet. Jag kan fortsätta att räkna upp den typen av uttalanden. I en reservation till näringsutskottet i detta ärende säger de socialdemokratiska utskottsledamöterna att samhället måste vara berett att sätta gränser för den fria etableringsrätten i den mån det gäller att skydda vitala medborgarintressen. Näringsfrihet och brottsbekämpning är motstående intressen som bör vägas mot varandra när man överväger olika åtgärder, säger de. Det finns alltså verkligen skäl för vår oro.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om regeringen har för avsikt att i en ny affärstidslag förbjuda fria affärstider. I mitten av januari i år meddelade jag här i riksdagen på en fråga av Ingemar Eliassons partikamrat Karin Ahrland att affärstidsfrågan skulle tas upp till prövning av regeringen. Regeringens prövning av frågan pågår. Jag vill inte föregripa resultatet av denna prövning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Finansministern svarar med att han inte heller i dag kan svara. Det är ju annars en ganska enkel fråga att besvara, och jag hade hoppats på att någonting hade hänt sedan i januari i detta ärende, men så är uppenbarligen inte fallet. Detta är ju en gammal fråga. Vi har haft en tid med lag och en tid utan lag. Erfarenheterna av dessa båda perioder borde göra det lätt att ta ställning i denna fråga. Lagregleringen snärjde handeln i byråkrati, den hindrade konsumenterna att få så bra service som hade varit möjlig. Tiden utan lagreglering har gett handeln möjlighet att etablera rader av närbutiker, och detta har gett konsumenterna bättre service. Valet borde vara mycket enkelt. När man försöker sig på lagreglering stöter man på en mängd absurda problem, och det visar också de socialdemokrater som i utredningar på detta område har försökt sig på detta. Jag skall inte underhålla kammaren med de absurditeterna. De har säkert förts till protokollet vid någon tidigare debatt här i kammaren. Vad som pågår är alltså en prövning som håller handeln och konsumenterna kvar i osäkerhet. Det borde vara möjligt att ge ett enkelt svar på denna fråga. Det finns så många svåra frågor, herr finansminister, som det kan finnas skäl att pröva ingående och där man har anledning att dröja med svaret. Men den här frågan, trots att den är enkel, har utretts i två år. Ni har sedan den utredningen framlades haft sex år på er att ta ställning. Ändå pågår prövning och funderande. Det är ju tillräckligt lång tid med dessa sex plus två år för att besvara en enkelt fråga entydigt. Men det kan tyvärr inte finansministern göra. Bakgrunden till denna fråga är naturligtvis signalerna från vice statsministern om att regeringen har upptäckt att de individuella friheterna skulle behöva vidgas i samhället. Det är ett korrekt konstaterande. Då hade jag hoppats att det på denna typ av områden skulle gå att få besked. Men uppenbarligen håller man fast vid tanken att åter snärja handeln i en besvärlig lagreglering och att försämra servicen för konsumenterna. Det är alltså ökade förbud man funderar på i kanslihuset — inte ökade friheter. Jag beklagar detta.

Folkrörelserna och de ideella organisationerna utgör en viktig grund för ett ideellt samhällsarbete. Deras insatser skapar engagemang och gemenskap. En viktig del är deras humanitära insatser i u-länderna. Här hemma bedrivs imponerande verksamheter bl.a. i syfte att hjälpa människor undan narkotikaoch alkoholberoende. Dessa insatser från ideella organisationer av skilda slag är värda allt stöd. Riksdagen har nyligen infört regler som medger rätt till skattereduktion för medlemsavgifter till fackliga organisationer. Avser regeringen att vidga rätten till skatteavdrag till att omfatta också enskildas ekonomiska stöd till folkrörelser och ideella organisationer?
Herr talman! Lars Ernestam har med anledning av att riksdagen har infört regler som medger rätt till skattereduktion för medlemsavgifter till fackliga organisationer ställt följande fråga till mig: Avser regeringen att vidga rätten till skatteavdrag till att omfatta också enskildas ekonomiska stöd till folkrörelser och ideella organisationer? Mitt svar på frågan är nej. Regeringen avser inte att ta något sådant initiativ. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter är nämligen inte att se som ett ekonomiskt stöd till någon viss verksamhet utan har tillkommit för att skapa skattemässig jämställdhet mellan arbetsgivarnas och löntagarnas kostnader för deras fackliga organisationsverksamhet.
Enligt pressuppgifter har skatteförenklingskommittén erhållit direktiv om att undersöka möjligheterna att ta fram en starkt förenklad deklarationsblankett. Många skulle uppleva det som en lättnad att slippa den nuvarande krångliga deklarationsblanketten. Kommer en förenklad deklarationsblankett att tas i bruk vid avgivande av 1984 års deklaration?
Herr talman! Jag har mot bakgrund av folkrörelsernas betydelse i samhällsarbetet ställt en fråga till finansministern om han är beredd att vidga den rätt som skattereduktionen för fackföreningsavgifter innebär till att omfatta enskilda människors ekonomiska stöd till folkrörelser och organisationer. Jag tackar för svaret. Jag hade faktiskt väntat att det skulle bli negativt. Socialdemokraterna har under senare år alltmer uppmärksammat folkrörelserna. Tidigare gällde i stor utsträckning att stat och kommun skulle klara allt. Nu har man kommit underfund med att det inte räcker, och då har man gått till folkrörelserna. Jag har tittat på en konferensinbjudan som finansministerns kollega civilministern sänt ut. Konferensen gäller folkrörelsernas roll i den kommunala demokratin och hålls i min hemkommun Örebro. Det är bra. Men det som ororar mig är att jag får ett intryck av att man ser på folkrörelsernas arbete som ett komplement till samhällsarbetet i övrigt, ett komplement som skall fungera på samhällets villkor och efter samhällets styrning. Så får det inte vara. Folkrörelserna är uppbyggda av enskilda människor som med patos och engagemang vill gå in i samhällsarbetet. Deras arbete måste utformas utifrån den enskilda människans och den enskilda gruppens engagemang och känsla för olika frågor. Det är här, herr finansminister, som frågan om rätt till skatteavdrag för gåvor kommer in. Det är alltså den enskilde som skall bestämma vilket engagemang han vill stå för i stället för att enbart statliga och kommunala myndigheter skall bedöma vilka organisationer som skall ha stöd. Folkpartiet har länge drivit frågan om rätt till avdrag för humanitära och sociala engagemang i folkrörelser. Socialdemokraterna har alltid sagt nej. Det går inte att administrera, har man bl.a. sagt. Nu har det emellertid gått att införa skattereduktion för fackföreningsavgifter. Och fackföreningarna är ju enligt socialdemokraternas syn en del av Folkrörelsesverige — och det håller jag med om. Svaret att reduktionen har kommit till för att få jämlikhet med företagarna räcker inte. Mina följdfrågor till finansministern blir: Anser finansministern att det arbete som de ideella folkrörelserna bedriver är av mindre värde än det som fackföreningarna bedriver? Skulle ändå inte ett rimligt skatteavdrag kunna stimulera till enskilda ideella engagemang och på det sättet komma samhällsarbetet till nytta?
Herr talman! Lars Ernestams beskrivning av det öde som rönt folkpartiets krav på skatteavdrag för stöd till ideella organisationer var lindrigt sagt missvisande; han försökte göra gällande att det var vi som hade stoppat denna ädla tanke. Sanningen är ju att när de borgerliga övertog makten 1976 skulle folkpartiet förverkliga detta heliga löfte, tillsatte en utredning och fick ett förslag — som skälldes ut grundligt av alla tillfrågade, inkl. de ideella organisationerna själva. Sedan har vi inte sett röken av vare sig detta löfte eller denna tanke. Folkpartiet har suttit i regering i sex år och haft hand om skattedepartementet hela tiden, men inte gjort ett enda försök att införa det skatteavdrag som man tidigare utlovat. Nu står Lars Ernestam här och gisslar socialdemokratin för att detta skatteavdrag inte har införts. Det må jag säga var väl magstarkt, även för att komma från en som är relativt ny här i riksdagen och kanske inte har följt frågan i dess tidigare förvecklingar. Folkrörelserna i det här landet har för socialdemokratin varit ett av de viktigaste medlen för att väcka medborgarnas engagemang i samhällsfrågor när det gäller humanitära, religiösa och andra strävanden i vårt samhälle. Jag tror att vår historia är så nära sammanflätad med de ideella folkrörelserna att någon osäkerhet inte behöver råda om vår syn på folkrörelserna. Vi anser att det inte kan vara något fel i att folkrörelserna engagerar sig även i samhällsarbetet. Det är heller inget fel i att folkrörelserna får ekonomiskt stöd av samhället, vilket man inte bör glömma bort att de får genom bidrag. Det måste finnas patos och engagemang, säger Lars Ernestam. Jag instämmer till fullo, men jag anser inte att det därtill behövs skatteavdrag för att detta engagemang och detta patos skall kunna utlösas i aktivitet inom folkrörelserna.
Herr talman! Folkpartiet och socialdemokraterna är inte de enda partier som har funnits i riksdagen. Folkpartiet har aldrig haft någon egen majoritet och inte varit nära egen majoritet och alltså inte på det sättet haft möjlighet att genomföra sina förslag. Men, herr talman, det som är intressant med det som har hänt nu är den omsvängning som har skett genom att socialdemokraterna har beslutat att framföra förslaget om skattereduktion genom avdrag av fackföreningsavgifterna. Då kommer den här frågan i ett nytt läge. Då undrar också de övriga folkrörelserna över detta: Varför finns det inte möjligheter att få göra rimliga avdrag även för det engagemang vi lägger ned i vårt arbete?
Herr talman! Det var verkligen inte snyggt att skylla på de tidigare vapenbröderna, moderaterna och centern, därför att folkpartiets avdragsidéer havererade. Det berodde faktiskt på, och här tror jag att jag kan tala för hela riksdagen, att förslaget inte var möjligt att genomföra praktiskt. Jag tycker mig minnas att man från folkpartiets sida försökte prestera en liten rest av detta förslag i form av rätten till avdrag för stöd till u-länderna. Men också den lilla delen föll. Jag har försökt säga att rätten till avdrag för de fackliga avgifterna enbart var ett led i en strävan att se till att parterna på arbetsmarknaden skattemässigt behandlades lika. Arbetsgivarna har i alla tider haft rätt att dra av sina kostnader för det fackliga arbetet, och då anser vi att motparten, löntagarna, borde beredas samma rätt. En annan väg att gå är att beröva arbetsgivarna avdragsrätten. I det här läget valde vi att ge löntagarna den rätt , som arbetsgivarna har. Det är alltså inte någon gradering av olika folkrörelser eller fråga om vilken grad av engagemang vi vill åstadkomma. Här var det fråga om att det behövde skapas en skattemässig rättvisa.
Herr talman! Förslaget har inte gått att genomföra, säger Kjell-Olof Feldt, och hänvisar till de förslag om avdragsrätt som från folkpartihåll har lagts fram tidigare. Men jag kommer tillbaka till det jag sade nyss: Det har uppstått en ny situation nu. Trots att det inte gick att genomföra en avdragsrätt när det gällde de ideella organisationerna, har det nu gått att genomföra en skattereduktion för avgifter till fackliga organisationer. Det är klart att Kjell-Olof Feldt vill hänvisa till att det gäller jämlikhet mellan företagare och anställda, men det finns alltså tekniska möjligheter att genomföra en avdragsrätt. Och det är det frågan gäller i dag.
Herr talman! Jag är ledsen, men jag tror att Lars Ernestam helt har missförstått vari problemet ligger. Vi har med den här konstruktionen åstadkommit en lösning på ett avdragsproblem som är helt skilt från det problem som skulle uppstå, om vi i allmänhet skulle tillåta avdrag för stöd till ideell verksamhet. Det var svårigheten med att definiera, begränsa och kontrollera vart pengarna hade gått som det förra förslaget stöp på. Fackföreningarna är homogena, lättidentifierade och få. I övrigt har vi en enorm flora av olika aktiviteter. Om vi hade lyckats skulle jag gärna ha erkänt det, men vi har definitivt inte löst det problem som folkpartiet misslyckades med att lösa.
Herr talman! Vi skulle kunna fortsätta den här debatten länge, men det är många frågor ytterligare som skall besvaras. Jag slutar därför med att tacka för det svar jag har fått och konstaterar att vi har olika uppfattningar i den här frågan.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har, mot bakgrund av att skatteförenklingskommittén enligt pressuppgifter har erhållit direktiv om att undersöka möjligheterna att ta fram en starkt förenklad deklarationsblankett, frågat mig om en sådan blankett kommer att tas i bruk vid avgivande av 1984 års deklaration. Enligt direktiven för skatteförenklingskommittén bör denna i en första etapp lägga fram ett förslag rörande löntagarbeskattningen och beskattningsförfarandet i första instans före utgången av år 1983. Frågan om en förenklad deklarationsblankett ingår som en del i denna uppgift och är alltså föremål för utredning. Det delbetänkande som kommittén kommer att avge skall i vanlig ordning remissbehandlas och regeringens förslag lagrådsgranskas, innan en proposition kan överlämnas till riksdagen. Vidare krävs en anpassning av datasystemet till det nya beskattningsförfarandet. Med hänsyn till vad jag nu har sagt är det inte realistiskt att räkna med att en förenklad deklarationsblankett skall kunna komma till användning redan vid 1984 års taxering.
Herr talman! Vi har ett krångligt och mycket omfattande deklarationsförfarande i vårt land. Om man tar del av riksskatteverkets rapport nr 1 år 1983, som heter Skatter och skattekontroll, får man det bekräftat. Det sägs där: ”Ett sätt att studera vilken omfattning de olika länderna givit deklarationsskyldigheten är att räkna fram antalet deklarationer per 1 000 invånare. En sådan beräkning ger följande tabell.” Därefter har angivits några länder: I USA är det 428, i Västtyskland 163, i Frankrike 385, i Danmark 549 och i Sverige 951 deklarationer per 1000 invånare. I rapporten från riksskatteverket heter det vidare: ”Av tabellen framgår att Sverige har en avsevärt längre gående deklarationsskyldighet än övriga länder. Tidigare har konstaterats att inkomstskatten i Sverige är mycket resurskrävande. Detta torde i stor utsträckning hänga samman med utformningen av deklarationsskyldigheten.” Nu säger statsrådet i svaret, som jag tackar för, att det inte är realistiskt att räkna med att en förenklad deklarationsblankett skall kunna komma till användning redan vid 1984 års taxering. Finansministern redovisar skälen till detta, bl.a. att ett eventuellt förslag skall remissbehandlas och lagrådsgranskas: Jag respekterar detta. Jag beklagar att det tar tid, men jag accepterar motiveringen. Jag vill fråga: Får jag tolka Kjell-Olof Feldts svar så, att några miljoner svenskar — som det faktiskt rör sig om — kan räkna med att få använda en förenklad deklarationsblankett i varje fall vid 1985 års taxering?
Herr talman! Karl Erik Eriksson retirerade ett steg, men jag måste säga att jaginte vågar lova att en blankett skall bli klar till 1985 års taxering heller. Vi måste först få fram ett förslag. Det är ju inte bara fråga om deklarationsblankettens utformning utan också om de materiella skattereglerna. De måste förändras i ganska betydande avseenden för att man skall kunna förenkla själva deklarationen och taxeringsförfarandet. Jag kan därför inte nu överblicka hur mycket som behöver göras för att vi skall uppnå en önskvärd grad av förenkling — och naturligtvis inte heller vad som kommer att ske under remissbehandlingen, innan man kan komma fram till ett beslut i riksdagen. Sedan behövs också en period av anpassning vad gäller datorerna. Jag vågar således inte lova något för 1985 års taxering. Jag delar Karl Erik Erikssons uppfattning att det vore högeligen önskvärt att nå resultat snabbt, men för att inte i onödan svika några förväntningar skall jag avstå från att ge löften om när en förenkling kan ske. Vi skall arbeta så fort det går.
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att finansministern ändå är på samma linje som jag — den ansvarige finansministern i landet har ju ett visst inflytande vad gäller tidpunkten för utredningens förslag, hur snabbt det blir remissbehandlat och leder till resultat. Är Kjell-Olof Feldt villig att verkligen trycka på i den här frågan? Jag tror att miljoner svenskar skulle sätta värde på om finansministern sätter in den kraft han har för att driva på.
Herr talman! Såsom skattebetalande deklarant skulle jag personligen sätta värde på ett förenklat deklarationsförfarande. Jag skall göra allt som står i min makt för att vi skall komma fram till en sådan lösning så snart som möjligt.

Herr talman! Mats Olsson har frågat mig om jag är villig att vidta åtgärder så att riksdagens uttalande följs och sysselsättningen vid Karlskronavarvet kan upprätthållas. Frågan är ställd mot bakgrund av myndigheternas planering för det kommande underhållet av ubåtar och avser närmast underhållet av ubåtar typ Sjöormen. Dessa ubåtar skall ses över och moderniseras under perioden 1983-1988. Enligt vad jag inhämtat innebar tidigare planering för underhållet av dessa ubåtar att den s.k. sexårsöversynen skulle utföras på Muskö och delar av moderniseringsarbetena vid Karlskronavarvet. En sådan uppdelning skulle emellertid innebära dels dubbelarbete, dels längre tid för underhållsarbetet, vilket i sin tur skulle innebära försämrad operativ beredskap. Av såväl rationalitetsskäl som ur operativa och beredskapsmässiga synpunkter planeras därför numera en samordning i tiden av moderniseringsoch översynsarbeten på dessa ubåtar. Detta innebär att arbetena på ubåtar av typ Sjöormen avses förläggas till Muskö och de senare arbetena på ubåtar av typ Näcken till Karlskronavarvet. Propositionen om vissa materielunder hållsfrågor inom försvaret är utarbetad bl.a. mot bakgrund av detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den oro som de anställda på Karlskronavarvet känner, när de märker att de beslut som har fattats här i riksdagen och av regeringen inte följs av de myndigheter som skall genomföra vad som beslutats. I varvspropositionen samt i proposition 1982/83:138 och i flera andra sammanhang har det uttalats, att Karlskronavarvet skall bestå som marint varv. Den första förutsättningen var att man gjorde en hård strukturering, och det har man gjort. Man har minskat arbetsstyrkan från ca 2 000 man till 1100 man. Den andra förutsättningen var att varvet skulle garanteras underhållsarbeten på de marina enheterna, i första hand avseende de fartyg och den materiel som finns inom örlogsbas Syd och örlogsbas Väst. Det har bl.a. klart sagts i proposition 138 att ubåtsunderhållet och moderniseringen skulle ske vid Karlskronavarvet. Nu erfar de som jobbar med de här planeringsfrågorna på varvet att en omfördelning är på gång, så att underhållsoch ombyggnadsarbeten skall föras över från Karlskronavarvet till örlogsbas Ost, alltså till Muskövarvet. Jag har en lång lista med exempel som visar att så är fallet. Blir det på detta sätt, och får det fortsätta, uppstår bekymmer när det gäller sysselsättningen i Karlskrona. Då kan man alltså inte hålla det man lovat i samband med att man strukturerade om varvet. Men det är inte bara oron för sysselsättningen vid varvet som de anställda vill fästa uppmärksamheten på, utan även det faktum att en hårdare nedbantning äventyrar varvets kompetens som ombyggnadsoch reparationsvarv. Det som sker är att jobb flyttas från ett område i landet med hög arbetslöshet till Stockholmsområdet, där man tidvis har svårt att klara jobben på grund av brist på yrkeskunniga varvsarbetare. Jag hoppas att försvarsministern vill medverka till att rätta till fördelningen av arbetsuppgifterna mellan de olika örlogsbaserna, så att riksdagens beslut fullföljs, och att även de regionalpolitiska effekterna tas med i beräkningen. Det är angeläget för marinen och för försvaret över huvud taget att Karlskronavarvet kan bestå och att vi tar till vara all den yrkeskunnighet och tradition som finns där. Svaret från försvarsministern är ju delvis tillmötesgående i detta avseende. Jag hoppas bara att allt detta nu blir verklighet. Och jag har i dag erfarit att det pågår förhandlingar mellan försvarets materielverk och Karlskronavarvet om en riktig fördelning av arbetsuppgifterna — just på det sätt som 97 försvarsministern här nämnde, genom att man flyttar om vissa planerade arbetsuppgifter mellan Muskövarvet och Karlskronavarvet. Vi hoppas alltså att detta skall ge resultat. Men vi kan inte glömma bort att ubåtsunderhållet av tradition under många år har skett på Kockums varv och Karlskronavarvet. Därför är det underligt att man plötsligt flyttar detta upp till Muskövarvet. Ur marinens och dessa två varvs synpunkt hade det varit bättre att denna verksamhet fått stanna kvar på Karlskronavarvet, i stället för att man nu skall göra omfördelningar. Jag tackar ändå för svaret. Det visar att det som satts i gång här har givit litet av resultat.
Herr talman! När det gäller beredskapssynpunkter måste vi ha kapacitet både på Muskövarvet och på Karlskronavarvet. Båda dessa varv skall också ha kapacitet att reparera och ha beredskap på ubåtssidan. När det gäller planeringen — jag talar bara om underhållsoch reparationsarbeten — har planerna för Karlskronavarvet för 1983/84 omfattat 38 miljoner. Med denna omläggning får Karlskronavarvet en beläggning för 42 miljoner. För året därpå var det planerat för 43 miljoner, och det planeras nu bli 44 miljoner. För det år som kommer därefter var det planerat 45 miljoner, och det planeras nu bli 48 miljoner. Det är alltså inte någon så dålig fördelning vi här gör. Som siffrorna visar är det inte så att Karlskronavarvet blir utan.
Herr talman! Jag vill bara ytterligare understryka vikten av att Karlskronavarvet tillförsäkras sysselsättning, så att inte dess existens försvåras. Det är ändå så, försvarsministern, att man på Muskövarvet har besvärligt när det gäller att få yrkeskunnig arbetskraft. Många gånger får man låna in olika yrkeskategorier för att klara arbetsuppgifterna och dessutom förlägga vissa arbetsuppgifter till andra verkstäder i Stockholmsområdet. Vi har i riksdagen gång på gång uttalat hur angeläget det är att staten hjälper till med att klara sysselsättningen i Karlskrona, där försvaret har så stor andel av verksamheten. I rådande sysselsättningssituation, när man håller på att rationalisera och effektivisera, tycker vi att man inte skall: dra bort ytterligare verksamhet på det sätt som nu sker till ett område som inte behöver detta tillskott av arbetsuppgifter — vilka i själva verket mycket bättre eller i varje fall lika bra kan klaras på Karlskronavarvet.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag anser att det finns anledning att snabbt återställa jagaren ”Halland” som en förstärkning i ubåtsjakten tills modernare enheter har levererats. Frågan om att rusta jagaren Halland har tidigare prövats av överbefälhavaren och chefen för marinen. Vid denna prövning har konstaterats att kostnaden för att rusta jagaren är betydande. Därtill kommer att ca 10 96 av kustflottans personal måste omplaceras och utbildas för nya uppgifter om jagaren rustas. Detta återverkar dels på beredskapsoch ubåtsjaktförmågan i övrigt, dels på andra funktioner. Värnpliktiga utbildas inte heller för de funktioner som måste lösas på jagaren Halland. Rustningstiden i fred bedöms uppgå till ca åtta månader. De resurser som erfordras för rustning och drift av jagaren Halland kan sålunda utnyttjas på ett bättre sätt för att åstadkomma de effekter som Ulla Tillander eftersträvar. Mot denna bakgrund finner jag det inte motiverat att föreslå att jagaren Halland rustas.